Herr talman! Valperioden för justitieombudsmännen Anders Wigelius och Tor Sverne utgår under innevarande kalenderår. Med anledning härav har JO-delegationen berett frågan om val av justitieombudsmän. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. Jag vill härmed meddela att JO-delegationen enhälligt föreslår att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val förrättas under fjärde året härefter omväljer JO-ombudsmännen Anders Wigelius och Tor Sverne.

Herr talman! De frågor som är behandlade i utrikesutskottets betänkande nr 1 är starkt kopplade till Sveriges säkerhetspolitik. Syftet med denna politik är att trygga vårt nationella oberoende och att utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling. I 170 år har Sverige kunnat åtnjuta fred. Vår neutralitetspolitik har verksamt bidragit till detta. Den stöds av ett försvar som inger respekt och förtroende såväl i omvärlden som hos det svenska folket. Omvärlden skall vara övertygad om att Sverige i händelse av krig är berett att fullfölja den deklarerade politiken. En kalkyl över att utnyttja svenskt territorium skall utfalla på ett sådant sätt att uppoffringen känns för stor i förhållande till fördelarna. Vårt försvar är fredsbevarande. Det är defensivt utformat för försvar av det egna landet och kan inte uppfattas som ett hot mot någon av någon. Det är starkt folkligt förankrat, och genom det svenska folkets engagemang är det egentligen en stark fredsrörelse. I betänkandet anför utskottet: ”Det är följaktligen legitimt att staterna på olika sätt vill sörja för sin egen säkerhet, bl.a. genom ett militärt försvar som är så utformat att det avhåller från angrepp.” Det är värdefullt att kunna konstatera att det råder en grundläggande enighet i försvarsfrågan mellan de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna. Olof Palmes tal inför den socialdemokratiska kongressen var också en verbal bekräftelse på detta. Varje tänkande människa måste starkt reagera inför den kapprustning som pågår i världen, och som framför allt är påverkad av de starka motsättningar som råder mellan stormakterna. I en tid som mer än någonsin tidigare kräver solidaritet mellan länderna är denna användning av jordens begränsade resurser tragisk. Vi kan också registrera att de båda supermakterna använder en bråkdel av sin bruttonationalinkomst för att hjälpa en värld, som är i starkt behov av hjälp. Sovjetunionen avstår 0,14 96 och USA 0,27 20 av sin bruttonationalinkomst till att bistå andra länder. På detta område är supermakterna dvärgar. Därför är alla ansträngningar att minska upprustningen för att kunna friställa resurser att bygga en bättre värld så nödvändiga. I dessa ansträngningar deltar moderata samlingspartiet aktivt och med vilja att hitta balanserade förslag. Det aktuella betänkandet utmärks av en betydande enighet. Det kan vara viktigt att ändå poängtera detta innan replikväxlingen utbryter. Betänkandet är innehållsrikt och tänkvärt, och ett stort arbete är nedlagt på att analysera en rad säkerhetspolitiska frågor. Jag vill betona att moderata samlingspartiet har ett djupt och aktivt intresse för de nedrustningsfrågor betänkandet behandlar. Herr talman! Vi finner det vara en viktig strävan att förstärka FN:s roll i fredsarbetet och i arbetet att skydda människans rättigheter. Det finns också starka skäl att på alla sätt verka för att avtal om provstopp för kärnvapen kommer till stånd. Sverige lade fram ett utkast till avtal 1977, och förra året kompletterades detta till ett fullständigt förslag, som är utformat i detalj och försett med verifikationsmekanismer. I fråga om den kärnvapenfria zonen i Norden presenterar utskottet en skrivning som vi alla är överens om. Under utskottets besök i Norge i går och i förrgår fick vi helt klart för oss genom samstämmiga uttalanden från alla norska partier att en lösning i denna fråga för Norges del måste ske i samklang med NATO-alliansen. Det är därför möjligt att den nordiska zonfrågan måste inordnas i en bredare överenskommelse i Europa. I reservation nr 1 har vi moderater utvecklat varför vi har svårt att acceptera frysförslaget, som det nu är utformat. Den frysning som den svenska regeringen förordat omfattar ”fullständigt stopp för prov med och tillverkning av kärnvapen och kärnvapenbärare, förbud mot ytterligare utplacering av dessa samt ett fullständigt stopp för tillverkning av klyvbart material för vapenändamål”. Vårt land intar genom sin alliansfrihet och sitt läge en särställning som är nära nog unik i världen. Som alliansfri stat mellan öst och väst bör vi vara försiktiga med att framlägga förslag som omedelbart kan accepteras av öst och tillbakavisas i väst. Regeringen har tydligen varit inne på liknande tankar när man i förhandlingar med Norge gjort avgörande ändringar i det ursprungliga mexikansk-svenska frysförslaget. Ändringarna gick ut på att frysningen av kärnvapenarsenalerna inte skulle vara ett mål i sig utan komma som ett led i förhandlingar, som syftar till en reduktion av kärnvapen. En överenskommelse skall alltså förhandlas fram och inte bara utgöra en deklaratorisk proklamation. Ett frysförslag av denna karaktär hade moderata samlingspartiet hälsat med glädje. Det skulle ha väl överensstämt med tankarna i vår reservation. Det är med beklagande vi konstaterar att Mexico inte kunde acceptera det som vi uppfattar som väsentliga förbättringar i det ursprungliga förslaget. Regeringen är värd en honnör för att den tog upp de här förhandlingarna och gjorde ett allvarligt försök att ge frysförslaget en utformning som med större sannolikhet än vad som är fallet med det nuvarande förslaget kunde lett till positiva resultat. Jag måste samtidigt uttrycka starkt missnöje med att utrikesutskottet, som ändå är riksdagens organ för frågor av denna typ, inte blev informerat om de pågående förhandlingarna, trots att det borde ha varit känt att utskottet just behandlade frysproblematiken. Vår reservation när det gäller icke-förstaanvändning av kärnvapen är av samma karaktär som reservationen om frysningen. Ett åtagande om icke-förstaanvändning skulle kräva ett genomgripande nytänkande inom NATO-alliansen, bort från behovet och möjligheten att använda kärnvapen. En sådan omprövning är på gång. I den s.k. Rogersplanen förutsätts anskaffning av högteknologiska vapen som skall göra det möjligt för alliansen att försvaga ett angrepp mot medlemmarna genom att slå mot de bakre leden med konventionella vapen som har sådan verkan och precision att behovet av kärnvapen minskar. Övergången till ett sådant system är emellertid en tidsödande process. En förutsättning för trovärdigheten i en överenskommelse om ickeförstaanvändning är att en balans mellan de konventionella styrkorna på vardera sidan anses råda. Detta är knappast fallet i dag. En ytterligare förutsättning är att överenskommelser träffas om förtroendeskapande åtgärder som minskar risken för överraskande anfall av varje slag. Man kan också karakterisera bindande löften om icke-förstaanvändning som utomordentligt långtgående åtaganden. De innebär ju att kärnvapen inte längre kan användas och att de då logiskt kan demonteras. Man kan med fog ifrågasätta realismen i förslag av denna typ. Ett strikt fullföljande av ett icke-förstaanvändningsavtal gör alla zonoch frysförslag onödiga. Anita Bråkenhielm kommer senare att ta upp vårt särskilda yttrande nr 2. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i aktuellt betänkande.

Herr talman! Framgångarna i nedrustningsarbetet låter vänta på sig. Utvecklingen i världen går i själva verket i rakt motsatt riktning. År 1983 utplacerades medeldistansrobotarna i väst, och öst hotade med ny vapenspridning. Vapenteknologin har blivit ännu mer avancerad. Under våren 1984 redovisades också amerikanska vetenskapliga undersökningar om den s.k. nukleära vintern. Den forskningen bekräftade det som hittills har varit farhågor, nämligen att människosläktet skulle kunna dö ut efter några generationer om det blir ett kärnvapenkrig. De nya studierna visar att stoftmolnen absorberar solljuset och att jordytan därmed kommer att avkylas. Stoftmolnen kommer att breda ut sig, och en istid följer efter ett kärnvapenkrig. Människan som art på jorden dör ut. Detta innebär att det land som börjar ett kärnvapenkrig mot en motståndare själv drabbas och går under. Motståndaren kanske inte ens behöver använda sina egna kärnvapen, eftersom angriparen förgör sig själv. Ett kärnvapenkrig mellan supermakterna berör således inte enbart supermakterna själva, utan har långtgående effekter även för tredje land. Den nya forskningen om den nukleära vintern bör vi använda som ett verksamt medel för att få stormakterna att inse vad det är som de egentligen håller på med. Nedrustningsförhandlingarnas förlopp domineras av stormakterna. Det inrikespolitiska skeendet i USA t.ex. påverkar förhandlingarna. Från nedrustningskonferensen i Genéve har vi erfarenhet av hur ett förestående presidentval helt blockerar förhandlingarna. Efter ett val av ny president tar det tid innan administrationen klargjort sina ställningstaganden och dragit upp riktlinjer för arbetet. Små stater kan endast i tämligen ringa mån påverka förhandlingarna. Men Sveriges starka engagemang och vår stora kapacitet när det gäller expertmedverkan av olika slag ger oss möjligheter att påverka. Det har under senare år varit en låsning i de dåliga relationerna mellan supermakterna. Vad som nu behövs är ett återupplivande av avspänningspolitiken. De senaste veckornas kontakter mellan Konstantin Tjernenko och USA:s administration inger vissa förhoppningar för framtiden. Samtal kan komma till stånd mellan de båda statscheferna. Men det är en lång väg att gå innan detta kan ske. Nu råder tyvärr splittring inom den amerikanska administrationen med på den ena sidan försvarsminister Caspar Weinberger, som står för en hårdare linje när det gäller nedrustningsförhandlingar, och på den andra president Reagan och utrikesminister Shultz. En förnyad avspänningspolitik måste underlätta ett öst-väst-samarbete inom ekonomi, kultur, teknologi, miljöfrågor m.m. En förnyad avspänningspolitik måste också leda fram till en militär avspänning. Både Sovjet och USA har hård press på sig från Europas länder, även om motsättningarna mellan USA och Västeuropa har tonats ner något. Många europeiska stater är dock missnöjda med den militära utvecklingen i Europa. Inför den tredje granskningskonferensen nästa år kan också kraven på kärnvapenmakterna förstärkas. 115 länder har förpliktat sig att inte skaffa kärnvapen. De lever upp till denna målsättning. Kärnvapenmakterna har förpliktat sig att förhandla om kärnvapennedrustning. De struntar helt i den målsättningen. Här ligger en stor latent fara, om inte kärnvapenstaterna tar sig samman och inleder samtal om kärnvapennedrustning. Båda parter i ett avtal måste leva upp till målsättningen, om avtalet skall bli meningsfullt och kunna bestå. Stockholmskonferensen startade i januari i år, och vi hade då vissa förhoppningar om en positiv förändring i stormaktsrelationerna. De infriades dock inte. I dag, när konferensens fjärde session pågår, har vi konstaterat att man med stor sannolikhet inte kommer att uppnå några delöverenskommelser ens under 1985. Men det finns fortfarande anledning att ställa förhoppningar på konferensen. Dels torde en förhandlingsordning ligga inom nära räckhåll, dels har konkreta förhandlingar faktiskt inletts när det gäller föranmälan och observation av militära manövrer och trupprörelser. Utgångspunkten för Sveriges agerande vid konferensen är de svenska säkerhetspolitiska intressena. Vi har då att bl.a. beakta de svenska försvarsintressena. I den svenska delegationen arbetar vi för att åstadkomma överenskommelser som skapar förtroende och säkerhet i Europa. Vi arbetar Nr 32 också hela tiden med målet inriktat mot uppföljningsmötet i Wien 1986 och Onsdagen den de direkta nedrustningsfrågor som vi vill skall behandlas där. Sverige arbetar 21 november 1984 iNN-gruppen. Vi är aktiva där och försöker driva arbetet framåt. Vi arbetar för att få fram realistiska förslag om restriktionsåtgärder och särskilda åtgärder som är avsedda att fungera i krissituationer. Parallellt med detta drivs ett omfattande arbete i det s.k. Europaprojektet, där man gör en översikt av olika nedrustningsprojekt som är angelägna att driva. När Thorbjörn Fälldin var statsminister förde han på FN:s extra session om nedrustning 1982 fram tanken på en frysning av kärnvapenarsenalerna och även på icke-förstaanvändning av kärnvapen. Den nuvarande regeringen har fortsatt det då påbörjade arbetet, och Sverige har mött ökad uppslutning kring dessa förslag. Det är betydelsefullt. En frysning skulle betyda mycket, framför allt för Europa. Det är ju här kärnvapenarsenalerna finns, liksom riskerna för ytterligare kärnvapenutplaceringar och en till följd därav försämrad situation. Om kärnvapenstaterna förbinder sig att inte starta ett kärnvapenkrig, skulle också det betyda mycket för människors trygghet. Som Ivar Virgin sade, har vi i utrikesutskottets betänkande uppnått en enighet som är värd att understryka och som är betydelsefull. Från centern har vi en reservation som gäller referensgrupp för kärnvapenfri zon. Pär Granstedt kommer senare att tala just om en kärnvapenfri zon i Norden. Genom en referensgrupp skulle vi kunna svara mot det breda folkliga engagemang som ligger bakom tanken på en kärnvapenfri zon, och det skulle innebära en förbättrad information ut till allmänheten och också större möjligheter att påverka utvecklingen. I betänkandet lämnas en översiktlig redogörelse för några huvudpunkter i det internationella nedrustningsarbetet. Sverige arbetar vidare intensivt med frågan om fullständigt förbud mot alla provsprängningar av kärnvapen, en av de viktigaste frågorna på nedrustningsområdet. År 1977 lades det första gången fram ett svenskt utkast till avtal vid nedrustningskonferensen i Genéve. C-vapenförhandlingarna förs i Gen&ve och här finns anledning att tro på en framgång. Tyvärr har man inte kommit särskilt långt på väg när det gäller de viktiga frågorna om kärnvapen i rymden. Från centerpartiet kan vi konstatera att de motionskrav som vi har framställt har behandlats positivt av utskottsmajoriteten. Vi har nått uppslutning kring våra krav, och motionsyrkandena anses besvarade. Detta gäller även två enskilda centermotioner. Den ena är min egen motion om vikten av att i fredsoch nedrustningsarbetet understryka omsorgen om och skyddet av barn och att regeringen verkar för en neutral fredszon för barn. Just denna vecka pågår i Sverige den ekumeniska veckan under rubriken Se människan! Där tas bl.a. upp barns rättigheter och också barns lidanden och umbäranden i krig och nöd. Det är signifikativt att många organisationer i vårt land går in i ett arbete för att förbättra barnens situation. Frågor som rör barn i krig diskuteras i olika sammanhang av UNICEF, av 8 Röda korset och Rädda barnen. Barn i krigssituationer måste få allt tänkbart stöd. Det gäller att medverka till en framtid för dem, och ingenting kan vara mera angeläget än detta. En annan utomordentligt angelägen motion från enskilda centerledamöter tar upp frågan om genteknikens användning för militära ändamål. Det är ju faktiskt teoretiskt möjligt att konstruera nya B-vapen t.ex. genom att förse bakterier med egenskaper som gör att de motstår antibiotika och desinfektionsmedel eller gör dem svåra eller omöjliga att identifiera. Det går troligen även att förstärka bakteriens sjukdomsalstrande förmåga genom att manipulera med sådana anlag som ger sjukdomstillstånd hos människor. Ett sådant exempel är överföring av gener som gör att bakterier producerar toxiner vilka i sin tur orsakar magoch tarmåkommor hos människor. Detta framhålles av försvarets forskningsanstalt i ett temanummer om stridsmedel framställda med genteknik. Det visade sig emellertid, när jag närmare studerade FOA:s temanummer om genteknik i krig, att FOA har en annorlunda uppfattning än den som utrikesutskottet för fram i frågan om B-vapenkonventionen täcker även stridsmedel framställda med genteknik eller om' den inte gör det. B-vapenkonventionen, dvs. konventionen om biologiska vapen, har ratificerats av 125 nationer, däribland samtliga stormakter. Konventionen förbjuder utveckling, produktion och lagring av B-vapen och toxivapen. Utskottet säger följande om denna vapenkonvention: ”Det sägs inte i konventionstexten att även stridsmedel framställda med genteknik täcks av konventionen.” Detta överensstämmer med de anteckningar jag gjorde i samband med UD:s föredragning av den här frågan i utrikesutskottet. UD har alltså denna uppfattning. Men i FOA:s temanummer sägs följande: Den internationella konventionen förbjuder helt klart utnyttjandet av hybrid-DNA-teknik för framställning av B-vapen. I detta avseende redovisar således UD och FOA olika uppfattningar. Det är nödvändigt att en diskussion och en samordning mellan UD och FOA kommer till stånd när det gäller frågan om vad som egentligen täcks av B-vapenkonventionen. Från svensk sida får vi inte tala med dubbel tunga i den här frågan. Vi måste ha en fast och enhetlig grund för vårt vidare agerande i denna så oerhört angelägna fråga. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 1, utom vad gäller mom. 9, där jag yrkar bifall till centerreservationen.

Herr talman! Utrikesutskottets skrivning om nedrustningen är mycket positiv. Om man jämför med de debatter i denna fråga som förts under tidigare år kan man nog säga att debatterna har utvecklats. Alla har vi lärt oss litet mera. Vi är mera medvetna om de olika sammanhangen. Jag vill gärna tro att detta har avspeglat sig i utskottets skrivning i detta sammanhang, vilken vi från vpk i många fall är till freds med. Många av våra yrkanden har blivit belysta, och i många fall har våra önskemål tillgodosetts. Det råder, vilket sagts av föregående talare här, enighet i den här frågan. Med tanke på hur det varit under de senaste åren måste jag konstatera att det är någonting som vi inte är vana vid. Från moderata samlingspartiets sida har man ju visat en mycket aggressiv framtoning i dessa frågor. I många fall har man rent av varit ett språkrör för USA:s ståndpunkter. Men nu kan vi se en mycket stor förändring i det avseendet, och det är i och för sig glädjande. Jag hoppas att moderaternas uttalanden kommer från hjärtat. Jag hoppas således att de inte beror på en rädsla hos moderaterna, med tanke på den valrörelse som vi nu står inför, att hos svenska folket framstå som en motståndare till alliansfrihet och neutralitet. Det tör visa sig så småningom hur det förhåller sig. Det är, som sagt, bra att moderaterna i stort sett instämmer med övriga partier i dessa frågor och att de inte väljer den aggressiva särlinje som de tidigare följt. Jag noterade vad som sades om den svenska säkerhetspolitiken i det moderata anförandet nyss. Jag noterade således vad som sades om den hjärtliga omfamningen av socialdemokratin när det gäller de svenska försvarsoch säkerhetsproblemen. Det är något som socialdemokraterna bör ta till sig och se upp för. De bör akta sig för sådana bläckfiskar. Det här är nog något som inte bådar särskilt gott för den fortsatta utvecklingen. Det har i debatten talats om olika krav i detta sammanhang. Det gäller frysningskravet, zonarbetet etc. Jag tänker dock inte ägna särskilt mycket mera tid åt dessa saker. Vi står bakom de krav som framställts, och vi ser fram emot diskussionerna i Köpenhamn under veckoslutet om en kärnvapenfri zon i Norden. Vi hoppas att man skall kunna bredda och utveckla detta arbete. Jag skulle vilja uppehålla mig litet vid det som berörs ganska summariskt i utskottsbetänkandet. Nedrustning handlar ju inte enbart om kärnvapen. Gunnel Jonäng har varit inne på BC-vapnen, och jag vill understryka att det är viktigt att vi observerar dessa ståndpunkter. Vi har tidigare från vpk:s sida haft ganska omfattande motioner på detta område, och det finns säkert skäl att uppmärksamma detta mycket mer i fortsättningen också. Det handlar alltså inte enbart om kärnvapen — genom debatten kring Euromissilerna och kärnvapenupprustningen över huvud taget har det handlat mycket om detta. Vi kan se en tendens här — vilket också berörs i utskottsbetänkandet — att man hos stormakterna mer och mer satsar på konventionella system och går tillbaka till att satsa mer teknik och resurser på utveckling av konventionella vapen. Man börjar uppleva detta med terrorbalansen och avskräckningseffekt o. d. som ett ganska klumpigt och svårmanövrerbart instrument. Jag tror att vi i fortsättningen måste vara beredda på att mycket mer uppmärksamma den konventionella upprustningen, både när det gäller USA och när det gäller Sovjetunionen, och ha en beredskap inför de åtgärder som kommer att vidtas och inför den inverkan det kommer att ha på det internationella systemet med nedrustningsförhandlingar och annat. Detta för över till en punkt i en av våra motioner som jag tänkte beröra litet närmare och där jag kommer att ha en avvikande mening gentemot utskottet. Det gäller rustningarnas orsaker, som vi i många år har tjatat om. Där fattas det fortfarande enligt min mening en genomträngande och god analys. Det är naturligtvis inte så, vilket sägs i utskottsbetänkandet, att man enbart skall framhäva ekonomiska orsaker, kampen om råvaror o. d. Men man kan inte heller lämna den analysen åt sidan — den är viktig, och den hänger samman med vinstintresset i rustningsindustrierna och de ekonomiska faktorerna, speciellt i marknadsekonomierna, som spelar in där. Det är självklart att vi inte tror, som det antyds i utskottsbetänkandet, att detta på något sätt skulle vara ett underlag för bättre nedrustningsförhandlingar mellan supermakterna. Men det är viktigt för den svenska opinionen att få kunskap om de här förhållandena, att få en bättre analys av detta slag. Såvitt jag vet är man på SIPRI ganska intresserad av de här aspekterna och kanske beredd att sätta i gång en analys av detta slag. Jag skulle vilja fråga vår nedrustningsminister, Maj Britt Theorin, som finns i kammaren, om det inte finns något intresse från regeringens sida att titta på detta speciella spörsmål. Då kommer vi att stöta oss med både USA och Sovjetunionen. Vi kommer säkert — om vi drar fram USA:s behov av råvaror utanför sina egna gränser — att få mycket hård kritik från USA. Och vi kommer kanske att från Sovjetunionens sida få kritik, om vi påpekar att det finns ekonomiska förbindelser och transaktioner mellan andra stater inom det blocket. Men jag tror att detta är en mycket viktig och nödvändig åtgärd, och det skulle vara ett nytt initiativ för Sverige att ta, något som inte gjorts tidigare. Det talas här om analyser av militär forskning osv., men detta är bara toppen avisberget, den grundläggande orsaken bakom är ekonomin och kampen om resurserna — och detta vet vi mycket litet om. Jag vore tacksam för ett svar på den här frågan. Med detta vill jag också yrka bifall till motion 2058, yrkande 2, som tar upp just detta behov. Jag skulle också vilja säga litet om kärnkraft och kärnvapen, som är ett gammalt, bekant tema. Här har utskottet föreslagit att vårt yrkande skall anses besvarat, och det är ju gott och väl. Men den analys som ges i utskottsbetänkandet är inte alls genomträngande. Man hänvisar till INFCE studien. Vi behandlade den ganska utförligt i utredningen om den nya atomlagstiftningen. Men den här rapporten täcker inte alls det som vi i detta yrkande i vår motion vill att en utredning skall ta fram. INFCE-rapporten handlar om radioaktivt avfall, dvs. använt kärnbränsle, och hur det skall hanteras, och där tas i mycket liten utsträckning upp sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. I INFCE-rapporten sägs att det går att använda plutonium från civila reaktorer till vapenframställning och att detta är en politisk fråga. Ja, visst är det en politisk fråga. Jag skulle vilja ställa en fråga till regeringens talesman, Sture Ericson eller Maj Britt Theorin. Det skrivs i utskottsbetänkandet att ”tillverkning av kärnvapen sker i specialiserade militära anläggningar”. Kan Sture Ericson tala om vilken avgörande skillnad det är mellan en civil och en militär reaktor? Det skulle vara intressant att få en kort redogörelse för detta, eftersom det alltid hänvisas till militära reaktorer i dessa sammanhang. Denna fråga har utskottet helt glidit förbi. Jag får kanske tillfälle att återkomma till detta, men jag vill påpeka att det finns internationella rapporter som visar att det egentligen inte alls är någon grundläggande skillnad mellan civila och militära reaktorer. Om de ärade meddebattörerna här känner till någon sådan skillnad vore det intressant om de ville tala om det. IAEA:s kontroll, som det talas så mycket om, gäller inte de militära anläggningarna. Kärnvapenmakterna behöver inte underkasta sig IAEA kontroll av vare sig sina militära eller sina civila anläggningar. I USA har man frivilligt, sedan president Johnsons tid, gått med på kontroll av den civila kärnkraftsindustrin. Men USA kan när som helst flytta över anläggningar — reaktorer, upparbetningsanläggningar och andra anläggningar — från det civila programmet till det militära programmet, och då blir de undandragna IAEA:s kontroll. Detta gäller naturligtvis också i andra sammanhang. Det är detta som vi skulle vilja ha en utredning om och få närmare belyst i den svenska debatten för att öka våra kunskaper. Såvitt jag kan se av utskottets skrivning, har utskottet inte velat ta fram de kunskaper man har utan medvetet förtigit dem. Med detta vill jag yrka bifall till vårt yrkande 3 i motion 2058. Jag vill också, herr talman, ansluta mig till centerns reservation 3 om en referensgrupp för kärnvapenfri zon, som vi tycker är ett bra förslag.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 1 är ett vanligt betänkande som behandlar yrkanden i åtta motioner. Innehållet har styrts av dessa motioner. Utskottet har inte haft ambitionen att skriva någon heltäckande text om aktuell svensk nedrustningspolitik. Vi har dock under rubriken Bakgrund på några sidor försökt att kortfattat redovisa vad som skett vid de internationella nedrustningsförhandlingarna sedan utskottets senaste betänkande i frågan skrevs i fjol höst. Det är ingen ljus bild som framträder. De kyliga relationerna mellan USA och Sovjet har förhindrat framsteg i nedrustningsarbetet. Anförda av Reagans USA genomför nu en rad stater en snabb upprustning. Aldrig tidigare i fredstid har så stora resurser satsats på militära förberedelser. ”Fredstid” är f.ö. bara en beteckning som gäller för industriländerna. På många hålli Asien, Afrika och Latinamerika förs krig, där offren kan räknas i hundratusental och som tvingar miljontals människor att fly från sina hem. Till det oroväckande hör att både Sovjet och USA är inblandade i flera av dessa u-landskrig. Mest upprörda blir vi här i landet över Sovjets brutala krig mot Afghanistans folk och över USA:s försök att med militära medel avlägsna den folkvalda sandinistregimen i Nicaragua. Sverige har under det gångna året fullföljt sin aktiva nedrustningspolitik i de internationella fora där vi kan agera. Stockholmskonferensen har — mot bakgrund av det dåliga internationella klimatet — kommit i gång bättre än vad många trott, och förutsättningarna för en uppgörelse före november 1986 är nog gynnsammare nu än vad de var för ett år sedan. Vid nedrustningskonferensen i Gen&åve har svenska initiativ, främst i frågor som gällt kemiska vapen, provstoppet och de s.k. radiologiska vapnen, bidragit till att föra förhandlingarna framåt. Andra svenska initiativ, bl.a. via Palmekommissionen och genom de sex regeringschefernas uttalanden, har också utgjort positiva bidrag till den internationella nedrustningsdebatten. Moderaternas motionsyrkanden om koncentration av den svenska nedrustningsverksamheten till färre frågor är en krympning som avvisas av utskottet. Sverige bör självfallet utnyttja de tillfällen som ges att vara med och påverka den internationella utvecklingen. Motionsyrkandet speglar väl i huvudsak moderaternas irritation och avund över att Olof Palme förmår agera så effektivt i dessa frågor. Även årets nedrustningsbetänkande demonstrerar den breda enighet som finns här i riksdagen bakom den förda politiken. Centern och folkpartiet har samma syn som vi socialdemokrater när det gäller nedrustningsarbetet. Det är värdefullt och ger politiken stadga och kontinuitet. Vi vet också att det folkliga stödet bakom våra nedrustningsinitiativ är mycket starkt. Det är egentligen bara moderaterna som går sin egen väg i några centrala nedrustningsfrågor. Ulf Adelsohn hävdade i våras på fullt allvar att vi socialdemokrater för en utrikespolitik ”som är till stor skada för Sverige”. De två reservationer som moderaterna fogat till dagens nedrustningsbetänkande är en illustration till vad Ulf Adelsohn syftade på i detta centrala avsnitt av vår utrikespolitik. Jag har en viss förståelse för att Carl Bildt har rest till Washington i stället för att delta i dagens debatt om svensk nedrustningspolitik. Han vill ju gå i första linjen när det gäller vildsinta angrepp, men lämnar åt andra att sköta den snöpliga reträtten. Moderaterna har nu försökt dämpa tonen och närma sig den socialdemokratiska politiken. Tyvärr känner jag mig inte övertygad om att det är ett tecken på ökad insikt och ändrat sinnelag. De taktiska motiven för den gjorda kursändringen är bara alltför uppenbara. Moderaterna vill så gärna framstå som utrikespolitiskt salongsfähiga om nu valet nästa år skulle ge en borgerlig majoritet. Moderaterna vill inte heller driva sina utrikespolitiska särmeningar så hårt att de får debatt om dem i valrörelsen med centern och folkpartiet. Borgerlig borgfred är viktigare än utrikespolitisk profilering. Det tredje motivet är självfallet att opinionsmätningar entydigt visar att en stor majoritet av svenska folket har förtroende för socialdemokraternas sätt att sköta utrikesfrågorna och nedrustningsfrågorna. T. o. m. flertalet bland dem som röstade på moderaterna i det senaste valet anser att socialdemokraterna bäst företräder Sverige på det internationella fältet. Därför har Carl Bildt valt att åka till Washington för att där och inte här förklara den för tillfället valtaktiskt låga moderatprofilen i utrikespolitiken. Här i kammaren hade det eljest kunnat bli en litet pinsam debatt för honom. När förslaget om frysning av kärnvapenrustningarna första gången debatterades här i riksdagen hösten 1982 talade moderaternas säkerhetspolitiske talesman om ”lika betydelsefulla som oroväckande positionsförflyttningar”. Han kritiserade regeringen Fälldin och regeringen Palme för det frysförslag som man tillsammans med Mexico lagt fram i FN:s generalförsamling. Carl Bildt påstod helt frankt att Sverige ställt sig bakom krav som tidigare ”inte stötts av någon enda regering utanför de intimt Sovjetallierades krets”. När jag bestred sakligheten i dessa förlöpningar i en debattartikel i DN svarade Bildt med våldsamma beskyllningar mot den socialdemokratiska nedrustningspolitiken. Han skrev om en ”kaskad av illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar”. Vad moderaterna beskyllde oss för var alltså ingenting mindre än att gå Sovjets ärenden i stället för att handla med Sveriges bästa för ögonen. Sådana allvarliga beskyllningar från det största oppositionspartiet är det inte många här i landet som tar riktigt på allvar. De hör helt enkelt inte hemma i en seriös säkerhetspolitisk debatt. Men den verbalt brådmogne Bildt gillar inte att stå i skamvrån, så han söker i stället tröst hos sina återvalda vänner i Washington. Tidigare var moderaternas viktigaste invändning mot frysen att USA borde få tid på sig att ställa upp 572 Pershing 2 och kryssningsmissiler i några västeuropeiska länder. Det argumentet finns med i motionen från januari i år, men i den reservation som vi nu skall rösta om är moderaterna alldeles tysta på denna punkt. Nu kryper de i stället bakom argumentet att en frysning är den politiskt svåraste och tekniskt mest komplicerade fråga som någonsin förts upp på den nedrustningspolitiska dagordningen. Den formuleringen är, för att tala klartext, rent nonsens. För övrigt är det en åsikt som inte delas av moderaternas broderparti i Norge. Enligt Höyre är frysen ”ett viktigt medel för att stoppa den fortsatta upprustningen och för att ge det nödvändiga ömsesidiga förtroendet för att uppnå förhandlade nedskärningar”. Höyre anser vidare ”att nedrustningsförhandlingar med utgångspunkt från en frysning kan ge det nödvändiga ömsesidiga förtroendet”. Den av de konservativa ledda danska regeringen röstar för frysresolutionen i FN och gjorde så också förra året. Det som enligt moderaterna är den svåraste och mest komplicerade frågan på nedrustningsdagordningen beskrivs i centerns motion nr 1983/84:613 med följande ord: ”Supermakterna kan, om viljan finns, omedelbart besluta om ett s.k. moratorium utan långdragna förhandlingar. Frysningen är enkel att förklara, rättvis och praktisk och bör därför ha bra förutsättningar att vinna stöd hos den allmänna opinionen.” I folkpartiets motion 1983/84:2205 argumenteras också för en frys för att ”ge andrum för att börja vidta åtgärder för en verklig kärnvapennedrustning”. När det gäller Carl Bildts och andra moderaters beskyllningar om att frysförespråkarna här i landet går Sovjets ärenden kan det vara av intresse att notera att Lyndon Johnson 1964 föreslog en frysning av kärnvapenrustningarna och att USA:s senat några år senare förespråkade en ömsesidig ögonblicklig frysning av kärnvapenutplaceringen. Som ett sista halmstrå griper moderaterna i sin reservation efter argumen tet att en frysning av kärnvapenrustningarna bör förhandlas fram och inte vara en deklaration av USA:s och Sovjets regeringar. Vad det här handlar om är ordvalet i den FN-resolution som det skall röstas om under de närmaste dagarna. Tvisten gäller om det skall stå ”to proclaim” eller ”agree to proclaim” . Detta är en räddningsplanka som inte håller att gå på. Det är naturligtvis omöjligt att göra en gemensam deklaration utan att först bli enig om den. Av moderaternas vildsinta attacker i frysfrågan återstår som synes nästan ingenting. Årets reservation är föga mer än en rökridå med uppgift att hjälpligt dölja den snöpliga reträtten. Min gissning är att dagens reservation är moderaternas sista försök att driva dessa särmeningar här i riksdagen. Utrikesutskottet besökte Norge i går. Där är debatten om kärnvapenfrysningen betydligt hetare än här hos oss. Frågan där gäller om Norge skall rösta för eller avstå när det gäller frysresolutionen i FN. Höyre vill avstå och har lovat spräcka regeringen om inte centern och kristeligt folkeparti ställer upp på deras linje. Frågan avgörs i stortinget under de närmaste dagarna. Det verkar faktiskt som om moderaterna i dag är det högerparti i Norden som mest reservationslöst går i Ronald Reagans ledband i frysfrågan. Den andra moderatreservationen gäller icke-förstaanvändning av kärnvapen. Även den frågan är föremål för FN-omröstning, och det var regeringen Fälldin som 1982 lade fast den nuvarande politiken. Moderaterna står helt isolerade också i den frågan, och naturligtvis står de på den linje som USA och NATO företräder. Utskottet refererar i sin skrivning något av den debatt som nu förs inom NATO i denna fråga. Allt fler ifrågasätter trovärdigheten av den s.k. kärnvapenoptionen och hävdar att den viktigaste insatsen för västs försvar vore att frigöra sig från fiktionen att förnuftiga politiker någonsin skulle vilja begå det kollektiva självmord som det innebär att starta ett kärnvapenkrig i Europa. I den moderata reservationen räknar man upp tre förutsättningar för att icke-förstaanvändning skall kunna accepteras. Det gäller konventionell balans, förtroendeskapande åtgärder och kärnvapennedrustning. Normalt brukar man nöja sig med resonemang om balans i fråga om de konventionella styrkorna i Centraleuropa. Vad de två andra villkoren som moderaterna nu för fram har med saken att göra är litet mer svårförklarligt. Det kanske går att få ett svar på den punkten här i dag — det vore värdefullt. Viktigt i sammanhanget är naturligtvis hur NATO uppfattar den konventionella balansen. Allt fler seriösa bedömare redovisar nu uppfattningen att östs konventionella styrkor inte på långt när räcker till för en framgångsrik konventionell offensiv mot NATO. Den uppfattningen redovisar också höga officerare inom NATO. Det är mot den bakgrunden litet märkligt att de svenska moderaterna så envist håller fast vid att väst skall kunna starta ett kärnvapenkrig — och t.o.m. för fram nya villkor för att acceptera förslaget om icke-förstaanvändning.

När tog den moderata partiledningen offentligt avstånd från sitt studentförbund i dessa frågor? Det är ett beklagligt faktum att moderaterna medvetet går in för att undergräva förtroendet för den utrikespolitik som övriga partier här i riksdagen är eniga om. Ivar Virgin började med att tala om det svenska försvarets stora betydelse för freden. Men han glömde ett viktigt Palmecitat ur talet vid partikongressen, där Palme slår fast att vår första försvarslinje är utrikespolitiken. I den moderata förkunnelsen är det försvar och militära förberedelser som ständigt förs fram. Det mest extrema jag sett i det sammanhanget var när Carl Bildt i en artikel i somras faktiskt förespråkade en höjning av våra försvarsutgifter med 10å 15 miljarder kronor om året — han ville ha försvarsutgifterna tillbaka till 50-talets nivå. Det är viktigt att vi får de här skiljaktigheterna klart redovisade när vi nu inför valet får bevittna hur moderaterna energiskt lägger ut dimridåer över vad som sagts under senare år. Slutligen till Oswald Söderqvist! Han ville ha en redovisning av skillnaden mellan en civil och en militär reaktor. Jag är inte tekniker, men jag har förstått så mycket som att det är väldigt besvärligt att använda avfallet från en civil reaktor för vapentillverkning. Det är en lång och mycket dyrbar omväg, om man har som målsättning att tillverka kärnvapen. Det är i stort sett det som redovisas i utskottsbetänkandet. Vad gäller Oswald Söderqvists inlägg i övrigt finns inte mycket mer att säga än att vpk i sin motion liksom Oswald Söderqvist i sitt inlägg här är ungefär lika enögda när det gäller de internationella säkerhetsfrågorna som moderaterna — det är bara det att man är enögd på motsatt sida.

Herr talman! Jag vill först upprepa vad jag deklarerade i mitt inledningsanförande angående Sveriges säkerhetspolitik. Syftet med den politiken är att trygga vårt nationella oberoende och att verka utåt för internationell avspänning och fredlig utveckling. Jag tycker att det var klart och tydligt uttryckt. Att detta grundar sig på neutralitetspolitiken sade jag vid flera tillfällen i mitt inledande anförande. Det verkar som om Sture Ericson antingen inte var här då eller inte ville lyssna på den delen av anförandet. Sedan kan jag inte finna annat än att Sture Ericson tydligen söker strid för stridens egen skull, och det må ju vara honom tillåtet. Jag finner det ännu mer egendomligt att han angriper Carl Bildt, som inte har någon som helst möjlighet att försvara sig mot dessa angrepp. Carl Bildt har på ett förtjänstfullt och skickligt sätt företrätt moderaternas ståndpunkter vad det gäller säkerhetspolitik och neutralitetspolitik. Vad som sagts om våra reservationer tycker jag fordrar en del kommenta rer. Vad jag kan förstå ligger regeringsförhandingarna med Norge utomordentligt nära det vi framför i vår reservation om frysförslaget. Vi anser att både frysförslaget och förslaget om icke-förstaanvändning, såsom de är utformade i utskottets text, ensidigt riktar sig mot NATO på det sättet att förslagen inte accepterar den nuvarande NATO-strategin att i en nödsituation tillgripa kärnvapen och att en viss balans skall råda när det gäller likvärdiga system av kärnvapen. Den strategin måste en angripare ta hänsyn till, och den verkar klart krigsavhållande och fredsbevarande. Den har medverkat till att ge Europa en 40-årig fred. Inom NATO-alliansen pågår en stark och mycket klar strävan att komma ifrån kopplingen till kärnvapnen. Men det tar 10—15 år att ersätta dessa med ökad konventionell styrka. Det är därför viktigt att Sverige nu inte lägger fram förslag som ändrar den känsliga balans som råder mellan de båda allianserna i Europa. Vi anser att balansen i Europa är utomordentligt viktig för vår egen säkerhet. En rubbning av den balansen kan öka våra egna risker. Det är just därför som vi har anfört att vi inte kan acceptera frysförslaget och inte heller icke-förstaanvändningsförslaget. Vi kan göra det bara under vissa bestämda förutsättningar. Det är ett uttryck för vår strävan att bibehålla en god säkerhetspolitisk balans i Europa för vår egen skull.

Herr talman! Sture Ericson höll ett mycket bra anförande. Därför var det sista påpekandet om vpk:s enögdhet en väldigt onödig plump i protokollet. Jag vore tacksam om Sture Ericson ville precisera var i mitt anförande jag har sagt någonting som kan karakteriseras såsom enögdhet — eller var i vår motion, där vi med SIPRI:s siffermaterial har visat att USA är den ledande upprustarnationen i världen. Jag antar att Sture Ericson inte förnekar detta. Vi vet att USA har ett procentpålägg som är betydligt högre än den andra stormaktens. Det betyder dock inte att vi på något sätt förnekar att Sovjet rustar. Vi har i våra motioner skrivningar om militärteknokratiska komplex i Sovjet, vilka vi anser vara mycket viktiga. Vi anser att råvarufrågan är mycket väsentlig att klarlägga om man skall kunna visa båda stormakternas agerande i dessa sammanhang. Jag tycker inte att Sture Ericson i gammal dålig socialdemokratisk antikommunistisk 50-talsstil skall fortsätta att driva debatten på detta sätt. Det faller faktiskt mest tillbaka på er själva och inte på OSS. Så några ord om kärnkraft och kärnvapen. Man behöver inte vara tekniker, Sture Ericson, för att kunna klara ut detta. Jag är ingen tekniker. Det finns ingen som helst skillnad mellan en militär reaktor och en civil reaktor. Den enda skillnaden är att man, när man vill ha fram militärt plutonium, avbryter processen efter halva tiden, eftersom man då får fram den isotop U 239, som går att använda i atombomber. I en vanlig civil reaktor kör man processen dubbelt så långt för att få ut största möjliga bränslevärde av de insatta bränslestavarna. Man får då fram andra isotoper som inte är så användbara. Det är skillnaden. Det är inget tekniskt märkvärdigt. Så gör USA när man flyttar över civila reaktorer från sitt civila program till det militära programmet. Man tar ut bränslestavarna efter halva tiden och får på det sättet plutonium. Allt detta finns mycket väl redovisat i den s.k. Los Alamos-rappporten, utarbetad av forskare vid Los Alamos-institutet i USA. Framför allt A.T. Peaslee Jr har skrivit en bra sammanfattning, som finns utgiven av Folkkampanjen mot kärnkraft här i Sverige. Jag skulle vilja rekommendera både Sture Ericson och utrikesutskottet att studera denna sammanfattning nästa gång ni behandlar denna fråga och ta rätt på fakta, så att ni kan lägga fram den utredning om dessa saker som vi har förordat. Rapporten är viktig också för Sverige, eftersom vi exporterar kärnkraftsteknologi, bl.a. till Sydkorea, som har ett stort kärnkraftsprogram uppbyggt för att i framtiden kunna underlätta en anskaffning av kärnvapen.

Herr talman! Ja, Oswald Söderqvist, jag hoppas att jag sade att ni är nästan lika enögda som moderaterna. Ni har ju ändå ställt er bakom detta betänkande. Men jag håller nog fast vid att den analys av det internationella läget som ni har gjort i motionen och som även återkom i vissa delar av Oswald Söderqvists anförande motiverar ett konstaterande om enögdhet. Sambandet mellan civila och militära reaktorer är nog inte så enkelt och klart som Oswald Söderqvist framställer det. Det är helt fastlagt att det är mycket dyrare att försöka göra kärnvapen med hjälp av civila reaktorer än med militära. Ivar Virgin gör inte något försök att försvara Carl Bildts förlöpningar, och det hedrar honom. Han är bara förnärmad över att Carl Bildt angrips när han inte kan vara här och försvara sig. Men när Carl Bildt har valt att åka till Washington för att där, förmodar jag, diskutera ungefär de frågor vi diskuterar här i dag — han har ju varit ert partis främste talesman i de här frågorna under de senaste åren — måste han rimligen finna sig i att bli citerad här också. Jag vill faktiskt vädja till Ivar Virgin att ta avstånd från påståendet att vårt initiativ när det gäller frysen skulle vara en reservationslös omfamning av sovjetiska paradtankar. Det är nämligen ingenting annat än att påstå att vi går Sovjets ärenden. Det vore självfallet värdefullt, om Ivar Virgin också tog avstånd från det betydligt färskare påståendet från sitt eget studentförbund, som säger samma sak: Sverige går Sovjets ärenden. Vi för inte en politik i vårt eget intresse utan en politik anpassad till Sovjets önskemål. Detta är vad ni påstår, och det vore väldigt bra om Ivar Virgin kunde ta avstånd från Carl Bildt och studentförbundet i dag; han har en replik till. Ivar Virgin sade att han hade talat om neutraliteten flera gånger i sitt inledningsanförande, och det är riktigt. Men Carl Bildt sade i New York Times — han rör sig mycket borta i Amerika — att det som sker här i Sverige ”är ett omtänkande då det gäller grundläggande förutsättningar för neutraliteten”. Då måste jag fråga mig: Är det moderaternas särmeningar i fråga om frysen och icke-förstaanvändning som är ett bidrag till detta omtänkande då det gäller neutralitetens grundläggande förutsättningar som Carl Bildt här talade om?

Herr talman! Jag kan bara konstatera att våra förslag ofta vinner ett betydande bifall från östländerna, medan däremot NATO-länderna i allmänhet är antingen skeptiska eller avogt inställda till förslagen därför att dessa saknar vissa kvalifikationer som gör dem balanserade. Det är just detta reservationerna handlar om i ett försök att åstadkomma bättre balans i de här frågorna. Det kan vara frestande i olika sammanhang — och kanske i enhetens intresse — att ställa upp på förslag på nedrustningsområdet som man egentligen inte tror på, att sjunga med änglarna. Man kan ju spekulera i att förslagen inte kommer att få tillräckligt stöd för att antas. Men som jag sagt tidigare är balansen i Europa utomordentligt viktig för vår egen säkerhet, och en rubbning av den balansen kan utsätta oss för risker. När vi har anfört att vi kan acceptera frysförslaget och icke-förstaanvändningsförslaget under vissa bestämda förutsättningar är det just ett uttryck för en strävan att bibehålla en god säkerhetspolitisk balans i Europa, och det är faktiskt för vår egen skull.

Herr talman! Sture Ericson gör direkt en halv reträtt och säger i alla fall att vi nästan är lika enögda som moderaterna. Alltid är det någonting som är glädjande. Jag efterlyser fortfarande preciseringar. Jag hänvisar till de siffror som vi har tagit fram i vår motion, och som vi använt flera år, från SIPRI:s material om rustningarna i världen. Det finns f. ö. siffror från andra institut, också i västvärlden, som visar samma mönster, att USA är den pådrivande och mest aggressiva upprustaren och att man kommit med felaktiga uppgifter om rustningar på den andra sidan, att använda som motiv för sina egna upprustningar. Det är någonting som vi f. ö. känner igen från debatten på 1950-talet om s.k. missile gap. Det var då man, med hänvisning till att man låg efter, satte i gång med den stora upprustningen av just kärnvapenbärare. Det är resonemang som är väl kända för alla debattörer i sådana sammanhang. Jag tycker att Sture Ericson inte skall använda dessa som ett motargument mot mig och mitt parti när vi tar fram fakta som också Sture Ericson och hans eget parti använder sig av i andra sammanhang. Jag tycker att det är en oärlig debatteknik. Sedan kort om kärnvapen och kärnkraft. Vi får återkomma till detta. Jag skall gärna lämna över ett exemplar av Los Alamos-rapporten till Sture Ericson. Jag hoppas att ni läser den och tar till er vad som står där. Det handlar alltså inte om någon skillnad i reaktorer, utan det handlar om hur länge man driver processen. Man driver denna process länge i civila kärnkraftsreaktorer och får då isotoper av plutonium som inte är så väl användbara som de som man får när man avbryter vid halva tiden. Då är det större problem förenade med deras utnyttjande, men de är fortfarande fullt användbara. Tekniken att tillverka atomvapen av använda bränslestavar finns. I princip är det ingen skillnad mellan militära och civila reaktorer. Därför skall ni inte skriva i utskottsbetänkandet ”specialiserade militära anläggningar”, för sådana finns inte.

Herr talman! Oswald Söderqvist har naturligtvis rätt i att civila och militära reaktorer bygger på samma princip. I praktiken lär det dock finnas avsevärda skillnader. Det är en klar förenkling i debatten som Oswald Söderqvist gör när han säger att civila och militära reaktorer är samma sak. Låt mig konstatera att Ivar Virgin inte tar avstånd från Carl Bildts och studentförbundets påståenden att vi skulle driva en politik i Sovjets intressen och att vi ägnar oss åt reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar. I stället säger han faktiskt att vi ställer upp på förslag som vi egentligen inte tror på. Det är en ganska fantastisk beskyllning, som lagras ovanpå påståendena om att vi bedriver en politik i Sovjets intressen. Det är faktiskt ganska upprörande att vårt största oppositionsparti är så pass extremt i sina ståndpunkter. Man säger helt frankt att centern och folkpartiet, som var i regeringsställning när man började driva de här frågorna, och senare socialdemokraterna i regeringsställning för en politik där vi för fram förslag som vi egentligen inte tror på och som innebär reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar. Det är egentligen ett ganska fantastiskt debattläge som uppstått här. När det sedan gäller balansen i Europa börjar det nu komma fram alltmer material som säger att NATO:s underlägsenhet på den konventionella sidan inte alls är vad man tidigare hävdat.

Han beskriver hur de konventionella rustningarna ser ut och redovisar vad som går att mobilisera. Hans slutsats är att NATO inte alls lever under hotet av ett överväldigande östligt konventionellt övertag. Än en gång visar det sig att moderaterna hamnat på en extrem NATO ståndpunkt.

Herr talman! Jag vill först göra några korta påpekanden med anledning av den debatt som har försiggått här. Jag lade märke till att Sture Ericson i sitt anförande använde uttrycket ”socialdemokratisk utrikespolitik”. När vi från folkpartiet talar i detta ämne brukar vi säga ”svensk utrikespolitik”, för att markera det gemensamma i detta hänseende. Jag tycker att vi alla i fortsättningen i våra debatter skall tala om svensk utrikespolitik. Det har gjorts ett stort nummer av att Carl Bildt befinner sig i Washington. När jag anlände i dag på morgonen, tyckte jag att jag mötte Carl Bildt. Jag reserverar mig för att jag möjligen kan ha tagit fel, att mannen i den bruna blazern som jag hejade på i korridoren var någon annan — men nog var han allt bra lik Carl Bildt! Herr talman! Efter dessa små påpekanden vill jag också kort kommentera det besök utrikesutskottet gjorde i Norge måndag och tisdag denna vecka. Vi diskuterade utrikespolitiska spörsmål med varandra. Ett bestånde intryck av dessa överläggningar är hur samstämmiga bedömningar vi har då det gäller det politiska och militära läget i världen. Detta gäller i särskilt hög grad det militärpolitiska läget i norra Europa, som ju direkt berör våra länder. Liksom vi i Sverige var norrmännen oroade av upprustningen och den militära aktiviteten på Nordkalotten, i Ishavet och i Nordsjön, och de hade naturligtvis också funderingar om den sjömilitära aktiviteten i Östersjön.

Norden är inte längre det isolerade och fredade område som det varit tidigare. Utifrån denna gemensamma nordiska bedömning har vi sedan valt skilda lösningar då det gäller den yttre säkerheten. Norge och Danmark är medlemmar i NATO, medan Sverige och Finland valt att vara obundna då det gäller militärallianser. Mellan Sverige och Finland finns också den skillnad som har sin direkta prägel av Finlands omedelbara närhet till Sovjetunionen. De nordiska intressena har trots dessa skillnader i utrikespolitik och militärstrategi en gemensam nämnare: den starka viljan att försvara våra länders frihet och bevara freden i området. Detta i kombination med andra starka band mellan de nordiska länderna har skapat en öppenhet i de diplomatiska relationerna som är ytterst värdefull och som är grunden för gemensamma ansträngningar för avspänning och nedrustning. Den debatt som vi för här i dag speglar den oro och ängslan som vi alla känner för att vår värld skall kastas in i ett allt förgörande krig. Att vår ängslan känns särskilt påtaglig just nu beror på att det pyr eller brinner i en rad farliga brandhärdar runt om i världen. Konflikten Iran-Irak, Libanon, Cypern, Afghanistan, Kampuchea, södra Afrika, Centralamerika — detta är sådana brandhärdar, och med en olycklig utveckling kan de sluta med ett världsomfattande krig. I vårt närområde har vi också oron i Polen. Världen domineras i dag av de båda supermakterna USA och Sovjet. Det känns inte bättre och tryggare, när man ser hur dessa båda supermakter ständigt strävar efter att utvidga sina maktsfärer — och också lyckas med detta. Sverige har alltid stöttat Förenta nationerna, och det är en gammal dröm att världens maktcentrum skulle ligga i denna organisation. Nu måste vi konstatera att den drömmen alltmer ser ut att förbli en dröm. När USA och Sovjet valt att demonstrera sin makt mot FN har organisationen varit maktlös. I USA har det också förts en öppen diskussion om huruvida FN har någon funktion att fylla i framtiden, och både i senaten och i representanthuset har röster höjts för att USA gradvis skall dra ned sitt stöd åt FN och FN:s underlydande organ. Nu verkar det som om den diskussionen avstannat, och USA har i år demonstrerat en välvilligare attityd mot FN. De facto har USA också erkänt FN:s stora roll som förhandlingsorgan för att lösa internationella spänningar. Men fortfarande kvarstår intrycket att USA inte önskar ett alltför starkt och självständigt FN. Samma inställning har också Sovjet. Klassiskt demonstrerades detta när Chrusjtjov bankade sina skor i bordet för att markera sitt missnöje med FN:s starke generalsekreterare Dag Hammarskjöld, och även om ledargardet i Kreml har växlat, har inställningen förblivit densamma. Generalsekreteraren som person och FN som organisation får inte bli så starka att supermakternas inflytande hotas. Det är med detta läge som Sverige har att arbeta i FN. Om organisationen skall kunna spela en fredsbevarande roll måste den ha större möjligheter att på ett tidigt stadium ingripa i konflikter. Tillsammans med övriga nordiska länder står Sverige bakom ett förslag i FN för att stärka organisationen utan att ändra stadgan. Huvudpunkterna i det förslaget är följande: 1. Säkerhetsrådets effektivitet måste förbättras. Det måste kunna ingripa tidigt i konflikter och självt ta ansvar för sina beslut i praktiken. 2. FN:s generalsekreterare måste få ett starkare stöd av säkerhetsrådet. 3. FN:s kapacitet för fredsbevarande aktioner måste ökas genom att man inrättar beredskapsstyrkor. 4. Generalförsamlingens resolutioner bör mer ha karaktären av konstruktiva förslag och mindre av deklarationer. Detta nordiska förslag är utomordentligt viktigt om FN skall kunna vara en garant för världsfreden, för de små staternas säkerhet och för skyddet av de mänskliga rättigheterna. FN:s uppgift får inte bara vara att uttrycka opinioner, utan FN måste även genomdriva lösningar. I motion 2205 anser folkpartiet att den mest angelägna åtgärden för nedrustning är ett fullständigt förbud mot alla provsprängningar av kärnvapen. Sedan 1963 finns ett förbud mot provsprängningar i atmosfären, i rymden och under vatten. Detta har emellertid endast lett till att sprängningarna i stället flyttats under jord. Tyvärr motsätter sig de ledande kärnvapenmakterna ett avtal om fullständigt provstopp. Det understryker vad jag tidigare sagt om det farliga i deras dominans. Folkpartiet ser det som utomordentligt viktigt att ingen möda sparas för att genomdriva ett fullständigt provstopp. Folkpartiet stödjer också förslaget att FN skall besluta om en frysning av kärnvapenarsenalerna. Sverige och Mexico lägger även i år fram ett förslag om ett omedelbart inställande av provtillverkning och utplacering av kärnvapen samt av produktion av klyvbart material. Samma förslag har tidigare behandlats i FN och då samlat en stor majoritet bland FN:s medlemsländer. Tyvärr motsätter sig flertalet NATO-medlemmar förslaget. Förslaget om en frysning av kärnvapenarsenalerna har varit en het fråga i den amerikanska valrörelsen. En stor grupp inom det demokratiska partiet med Ted Kennedy i spetsen vill att USA skall ansluta sig till FN-resolutionen om kärnvapenfrysning och starta en ny förhandlingsrunda med ryssarna med utgångspunkt i detta. I USA finns det alltså i dag delade meningar om huruvida frysningsförslaget är bra ur amerikansk synpunkt — och då också med avseende på förhandlingarna med Sovjet. Med tanke på de deklarationer som Sovjet avgivit till förmån för en kärnvapenfrysning är det möjligt — ja, kanske troligt — att det nuvarande kärva läget i relationerna mellan Moskva och Washington skulle kunna brytas. Om man kunde enas om en kärnvapenfrysning som ett klart formulerat delmål i nedrustningsförhandlingarna, skulle också förhandlingar om kärnvapenbegränsingar på olika nivåer kunna komma i gång omedelbart. Detta är naturligtvis spekulationer, men spekulationer som är värda att prövas. Enligt min bedömning finns det inget godtagbart skäl för ett svenskt politiskt parti att gå emot det svenska förslaget i FN. Moderaterna gör detta i sin reservation. Jag beklagar det, eftersom de därmed bryter en enig svensk front. Jag lyssnade på Ivar Virgins försvar av denna reservation, och jag lade märke till att han sade att Sverige som alliansfri stat bör vara försiktig med att lägga fram förslag som avvisas i väst men direkt godtas i öst. Jag tycker att Sverige har att se till det reella innehållet i sina förslag utifrån fredens och nedrustningens synpunkt. Vi bör lägga fram de förslag som har en möjlighet att föra frågorna framåt. Den definition av svensk nedrustningspolitik som Ivar Virgin gjorde var inte särskilt lyckad. Med tanke på de deklarationer som Sovjet avgivit till förmån för en kärnvapenfrysning är det, som jag nämnde, möjligt att dödläget skulle kunna brytas. Det skulle enligt min mening innebära en mycket stor vinst. I sin andra reservation presenterar moderaterna en alternativ skrivning om icke-förstaanvändning av kärnvapen. Jag tycker, uppriktigt sagt, att detta är något av en okynnesreservation. Om moderaterna hade lagt fram sitt förslag inför utskottet och strävat efter en samskrivning, skulle säkert en sådan ha gått att ordna på ett snyggt sätt. Substansen i de båda skrivningarna är ju av ungefär samma innehåll. I likhet med reservationen slutar utskottets skrivning med: ”Yrkande 2 i motion 613 får därmed anses besvarat.” Jag tycker att moderaternas markering på den här punkten var onödig. Herr talman! Sverige bör på alla sätt medverka till att dialogen mellan de båda blocken upprätthålls och utvidgas i alla härför lämpliga fora. Det är således viktigt att den s.k. ESK-processen förs framåt, så att nästa uppföljningsmöte i Wien med början i november 1986 blir en etapp på vägen mot säkerhet och samarbete i Europa. Det är därför väsentligt att Stockholmskonferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder i Europa, som nu inlett sin fjärde session, gör framsteg. Under de föregående sessionerna av konferensen har NN-staterna —- gruppen alliansfria och neutrala stater — väststaterna, Rumänien och Sovjet lagt fram var sitt förhandlingsförslag. NN-staternas förslag innebär en begränsning av vissa militäraktiviteter och en utvidgning av redan etablerade förtroendeskapande åtgärder. Västsidan preciserar en utvidgning av tidigare prövade åtgärder, såsom föranmälan av militära aktiviteter och ett reglerat utbyte av militära observatörer. För väst är det viktigt att åtgärderna kan kontrolleras. Det rumänska förslaget innehåller samma typ av åtgärder som NN förslaget, men har också med förslag om politiska åtgärder. Sovjets förslag skiljer sig från de övrigas genom att det innehåller säkerhetspolitiska åtaganden såsom förbud mot användning av militärt våld, förbud mot förstaanvändning av kärnvapen och frysning av militärutgifter. Nu måste konferensen först enas om en förhandlingsordning, och det finns vissa chanser att ett modifierat förslag från NN-staterna — det är Finland som bearbetat det — kan antas av konferensen. Då det gäller bedömningen av vad Stockholmskonferensen uträttar vill jag varna för överdrivna förhoppningar om snabba resultat. Förhandlingarna skall pågå i första hand fram till hösten 1986 och konferensen måste få den tid den behöver fram till slutet. I ett hänseende är dock Stockholmskonferensen redan en succé, i organisatoriskt hänseende. Den svenska konferensledningen har lyckats förträffligt med arrangemangen och får mycket beröm av de tillresande diplomaterna. Kanske bäddar detta för en fortsättning för Stockholm som konferensstad. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att några minuter ägna mig åt Sveriges förhållande till vår mäktiga granne i öster, Sovjetunionen. Händelsen med det sovjetiska jaktplanet som förföljde ett svenskt passagerarplan långt in över svenskt territorium är det allvarligaste som på lång tid inträffat i relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen. Den grova kränkningen är i sig själv mycket allvarlig, med den parallell som kan dras till nedskjutningen av det sydkoreanska passagerarplanet över Stilla havet förra hösten. Men det allvarligaste är hur nonchalant Sovjetunionen behandlar den oro som Sveriges folk känner för sin säkerhet och som avspeglas i den svenska regeringens protest. Trots de klara bevis som Sverige lagt fram på kränkningen nekar Sovjet blankt till att händelsen inträffat och tillbakavisar den svenska protesten. I stället för att beklaga det inträffade och lova att förhindra ett upprepande, som är det normala i sådana här sammanhang, konstruerar Sovjet en bortförklaring som inte håller för den enklaste granskning. Det är vidare anmärkningsvärt att Sovjet inte lämnar sin bortförklaring till den svenska regeringen utan till redaktör Harald Hamrin på Dagens Nyheter. Trots att kommunikationsminister Curt Boström för tillfället fanns på plats i Moskva. — Nr 32 Klarare kunde det inte sägas. Sovjet visar att det saknar respekt för den Onsdagen den svenska nationens integritet, svenskt territorium och för den svenska 21 november 1984 regeringen. Sverige skall tydligen sättas på plats och lära sig att visa klädsam undfallenhet inför sin mäktiga granne i öster. Nedrustning De slutsatser man kan dra av denna Sovjets dokumenterade attityd mot Sverige är följande. Den svenska regeringen får inte låta sig tröttas ut då det gäller att påtala kränkningar av svenskt territorium. Vi har rätt att kräva att våra grannar respekterar vår oberoende militära och politiska ställning som syftar till neutralitet i händelse av krig. Vi måste också möta hotet mot och innanför våra gränser med förbättrad beredskap och skärpt bevakning. Vi måste på så sätt göra klart för vår omgivning att vi inte viker för hot eller låter oss tröttas ut då det gäller att försvara vårt oberoende. Det är nämligen ett historiskt faktum att Sovjet betraktar varje liten eftergift eller kompromiss | som ett bevis på svaghet och flyttar fram sina positioner. Mot detta sista konstaterande kan man ställa frågan hur Sovjet uppfattar att Sverige skickar en ström av ministrar och höga tjänstemän från utrikesförvaltningen på besök till Moskva. Det är naturligtvis inte bra om den sovjetiska regeringen får den uppfattningen, att den svenska regeringen — oberoende av de pågående kränkningarna av svenskt vatten och svenskt luftrum — oberört strävar efter att fördjupa förbindelserna med Sovjetunionen. Det finns oskrivna men | klara regler för det internationella umgänget, och de reglerna finns det ingen anledning att fjäska bort. Det är omöjligt att generellt dra strikta gränser för hur regeringskontakterna med Sovjetunionen skall skötas i ett krisläge. När händelser inträffar som ökar den politiska spänningen till en stormakt som också är granne, finns det särskild anledning att hålla någon väg öppen för samtal på regeringsnivå. Jag anser t.ex. att det var rätt nivå och rätt beslut att skicka kommunikationsmi | nister Curt Boström till Moskva. Han är också personligen tillräckligt stabil för att se ”ryssen i vitögat”. Det finns också andra starka skäl förutom politiska för att förbättra relationerna med Sovjetunionen. Sovjet är en viktig handelspartner och är ett spännande framtida exportområde. Sverige och Sovjet måste också ha en öppen dialog om miljöförstörelsen i Östersjöområdet. På kulturområdet kan ett vidgat utbyte skapa ökad förståelse mellan de båda folken. Men än en gång: Sovjet måste i handling visa respekt för internationell rätt och den av Sverige valda neutralitetspolitiken; detta är en förutsättning för ett vidgat samarbete på alla plan. Det är också viktigt att den svenska regeringen agerar på ett förtroendeingivande sätt gentemot den svenska allmänheten. En öppen och informerande attityd är alltid vinnande i ett demokratiskt samhälle. Då det gäller händelsen med flygningen över Gotland brast det i informationen till svenska folket. Det var beklagligt, därför att öppenhet skapar tilltro och uppslutning kring viktiga politiska beslut; hemlighetsmakeri skapar motsatsen. Herr talman! Under de senaste två åren har Sveriges relationer med 25 Sovjetunionen gradvis blivit sämre, och de har nu nått ett lågvattenmärke. Det svenska folket känner oro över detta. Den svenska regeringen måste snarast ta befäl över situationen och skapa en nationell samling bakom ett hållfast och konsekvent handlande i de ömtåliga relationerna med Sovjetunionen. Vårt oberoende, vår neutralitet, vår frihet och vår integritet är inte förhandlingsbara; det bör Sovjet veta vid det här laget. Men Sovjet bör också få alla tvivel undanröjda om Sveriges goda vilja att uppnå ett fredligt samarbete och ökade kontakter mellan våra båda folk. Jag tycker att det finns skäl för Olof Palme som statsminister att samla partiledarna och tillsammans med dem i lugn och ro diskutera igenom problemet. Det behöver inte slås på stora trumman för ett sådant initiativ — denna fråga är alltför allvarlig för att dras in i ett taktiskt spel inför valet nästa år.

Herr talman! Det anförande som Rune Ångström nyss höll här var bra när det gäller nedrustningspolitiken. Frågan om Carl Bildts mysteriösa försvinnande kräver dock en kommentar. I mitt inledningsanförande återgav jag vad Ivar Virgin meddelade mig i Oslo går. Det gäller uppgiften om att Carl Bildt är i Washington. Ivar Virgin bestred inte detta faktum i någon av sina två repliker här i dag. Men sedan säger Rune Ångström att han har sett Carl Bildt i riksdagshuset i dag. Jag ifrågasätter inte Rune Ångströms förmåga att känna igen Carl Bildt. Så mycket mera anmärkningsvärt är det således att Carl Bildt inte är här och försvarar sina extrema ståndpunkter. Att på detta sätt smita från debatten om sina egna insinuationer om att svensk nedrustningspolitik är ”alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar” är ganska anmärkningsvärt. Han har påstått att vi går Sovjets ärenden när vi bedriver vår nedrustningspolitik. Då är det märkligt att man inte, om man är här i huset, kan stå för sina påståenden och delta i debatten i dag. Dessutom vill jag säga att den indignation som Ivar Virgin ger uttryck för å Carl Bildts vägnar framstår som ganska märklig. Om Carl Bildt är här i huset, bör han delta i debatten, även om den blir obehaglig för honom personligen.
Herr talman! Jag vill i det här sammanhanget påminna om att jag reserverar mig för att jag kan ha sett fel.

Herr talman! Först vill jag, för att klara ut den absurda diskussion som har uppstått när det gäller Carl Bildt, tala om att jag har tagit reda på hur det förhåller sig. Carl Bildt sover, förhoppningsvis, den rättfärdiges sömn på ett hotell i New York. Rune Ångström behöver kanske skaffa sig nya glasögon. ”Det är en grundläggande sanning att öppenhet och förtroende är intimt sammankopplade i relationerna mellan stater lika väl som mellan individer. Den ena faktorn har en stimulerande effekt på den andra.” Jag börjar med detta citat som jag hämtat ur ett av de svenska anföranden som hållits vid Stockholmskonferensens plenum. Översättningen från det engelska originalet är — det är kanske bäst att säga det — min egen. Även om det i fortsättningen av talet, som hölls den 28 maj, konstateras att ”hemlighetsfullhetens slöja aldrig helt kan lyftas” när det gäller försvarsanordningar i något land, uttrycks uppfattningen att ökad öppenhet i militära frågor kan bidra till allas säkerhet och att den inte behöver ge någon någon fördel på någon annans bekostnad. Utskottet understryker också i föreliggande betänkande de förtroendeskapande åtgärdernas stora betydelse när det gäller att undanröja motsättningar som bygger på misstro och missförstånd. Utskottet framhåller Stockholmskonferensens centrala roll i dessa strävanden. Det antyds att förtroendeskapande åtgärder av den karaktär, som det förhandlas om här, är grundläggande för att skapa förutsättningar för senare steg i de processer, som kan öka vår säkerhet, såsom nedrustning, regionala arrangemang och olika typer av deklarationer om icke-förstaanvändning av kärnvapen. Så länge folken förskansar sig bakom murar av misstänksamhet kan inget verkligt förtroende uppnås. Så länge öppenheten inte är självklar måste noggranna överenskommelser om kontroll av ingångna avtal konstrueras, för att sedan, i deras skugga, förtroendet skall kunna tillta och i sin tur ge öppenheten nya möjligheter. På så sätt kan öppenheten och förtroendet i en ständig process stimulera varandra. Om spänningen och misstroendet därigenom kan minskas, kan på sikt kännedomen om och förståelsen för andra folk bidra till en värld där respekt för frihet och andras rätt till oberoende blir en bättre grund för mänsklig samexistens än avskräckningen. Sverige har vid Stockholmskonferensen varit medförslagsställare då åtta av de alliansfria staterna lagt fram ett förslag, innehållande dels informationsåtgärder av vidgad omfattning jämförda med dem som det tidigare överenskommits om inom ESK-processen, dels förslag till bl.a. för svensk säkerhet intressanta restriktioner för vissa typer av militära aktiviteter. En del av dessa förslag har från svensk sida utvecklats närmare. Vi har också klargjort vår inställning till Östersjön som ett fritt hav och deklarerat hur vi uppfattar mandatets term ”hela Europa och angränsande havsområden”. Vi har närmare utvecklat vår syn på hur ett samstämt system av informationsåtgärder och restriktioner kan utformas på ett sådant sätt att ökade åtaganden i den ena riktningen kan ge större friheter i den andra. Ett informationssystem med vad man skulle kunna kalla bonuseffekt i samband med föranmälning av militära aktiviteter kan ge utrymme för större smidighet och möjligheter för länderna att inordna sina speciella behov i ett gemensamt mönster. Mycket stora svenska ansträngningar gjordes under sommarsessionen för att lösa de procedurfrågor som för en intresserad allmänhet måste te sig som absurda hinder för reella förhandlingar. Utrikesutskottet konstaterar i sitt betänkande hur grundläggande skillnader i militärblockens syn på vad konferensen skall leda till ligger bakom försiktigheten inför procedurfrågorna och rädslan för att själva strukturen på något sätt skall föregripa resultaten. Det med betydande svenska insatser utarbetade förslag, som de alliansfria staterna — och så småningom även västblocket — sent under sommarsessionen ställde sig bakom, hade enligt vår uppfattning noga tillgodosett kraven på att alla förslag skulle behandlas förutsättningslöst, samtidigt som man skulle ha undvikit kopplingar som skulle ha gjort att resultatet i en viss fråga skulle ha varit en förutsättning för framgång i en annan. Till allmän besvikelse vägrade isista ögonblicket Sovjetblocket, som först uttryckt en positiv inställning, att acceptera förslaget, utan att man närmare ville peka på konkreta orsaker till att man inte kunde godta det i föreliggande skick. Under ytterligare en session har man sedan förgäves brottats med procedurfrågorna. Samtidigt har dock alltmer konkreta och reella diskussioner om framlagda förslag förekommit i konferensens plenum, och bakom kulisserna pågår ett omfattande arbete på expertnivå för att det när en användningsbar förhandlingsordning har överenskommits skall finnas så fast grund som möjligt att stå på i förhandlingarna. Konferensen tycks nu återigen stå inför ett genombrott i procedurfrågorna, förhoppningsvis denna gång med positivt resultat. Utskottet uppehåller sig i betänkandet utförligt vid de frågor som tas upp i den moderata motionen 1172 angående de övriga delarna av ESK-processen och de svenska förberedelserna för mötena i Ottawa och Bern om mänskliga rättigheter och mänskliga kontakter. Vid en frågedebatt med utrikesministern för en vecka sedan fick jag inte något besked om hur den svenska regeringen ser på sambandet mellan ESK-processens olika delar. Det är kanske ännu för tidigt att uttala sig om hur sambandet mellan de olika delarna kommer att bevakas från svensk sida. Jag konstaterar därför med tillfredsställelse att ett enigt utrikesutskott säger att det självfallet är viktigt att den ömtåliga balansen mellan ESK:s tre sakområden — säkerhet, ekonomi och mänskliga kontakter — upprätthålls. Utskottet säger också att Sverige som ESK-stat bör fästa lika stor vikt vid alla inslag i ESK-processen, även om Stockholmskonferensen f.n. av naturliga skäl ägnas särskild uppmärksamhet. Låt mig också, herr talman, säga något om de moderata reservationerna till utskottets betänkande. Eftersom jag själv inte sitter i utrikesutskottet må det vara mig tillåtet att ge utskottet ett oreserverat lovord för klar, koncis och — säkerligen också för den oinvigde — fullt förståelig beskrivning av vissa viktiga förlopp i den aktuella internationella förhandlingsverksamheten och bakgrunden till det aktuella läget i debatten kring kärnvapenfrågorna. Sammanbrottet i START och INF-förhandlingarna, NATO:s flexible response-doktrin och fastlåsningen i de viktiga förhandlingarna om ett fullständigt kärnvapenprovstopp behandlas begripligt och överskådligt. Beträffande arbetet i FN har vi i den moderata motionen inte, som Sture Ericson antydde, velat verka för en minskning av det svenska åtagandet utan varnat för att ett alltför oreserverat ingripande på allt fler områden — en tendens till mångsyssleri — skulle kunna riskera att minska det förtroende som finns för de svenska insatserna. Vi anser också att våra krav i huvudsak har blivit tillgodosedda i den skrivning som utskottets majoritet står bakom, och vi har därför nöjt oss med ett särskilt yttrande i denna fråga. Litet pessimistiskt konstaterar utskottet visserligen att de resolutioner som framläggs i FN:s generalförsamlings första utskott huvudsakligen är ett opinionsskapande arbete, men ändå tycker jag att utskottet i sitt resonemang på s. 12 borde ha kunnat visa samma grundlighet angående förslaget om kärnvapenfrysning som man på samma sida gör kring de tyvärr sedan lång tid förlamade förhandlingarna om ett fullständigt provstoppsavtal. Utskottet konstaterar att ett provstoppsavtal sedan många år tillbaka står på CD:s dagordning, att ett fullständigt förslag till avtalstext har företetts med tekniska annex för detaljutformning av kontroll och verifikationsmekanismer, som sedan flera år tillbaka är föremål för ett arbete på vetenskapligt teknisk nivå. Men den politiska viljan för en överenskommelse saknas. Ändå konstaterar utskottet, nästan litet lättvindigt, att kärnvapenfrysning skulle underlätta förhandlingar om ett fullständigt provstoppsavtal. Man syftar då på det på s. 4 i betänkandet beskrivna tidigare framlagda resolutionsförslaget om omedelbart inställande av prov, tillverkning och utplacering av kärnvapenbärare och kärnvapen samt förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål. Resolutionen, som den nu föreligger i FN, är något förändrad, vilket alltså inte var känt när utskottets betänkande skrevs. Som den taktiker Sture Ericson är, kan han inte tänka sig andra motiv för politiskt agerande än taktik. Andra politiker kan tänka sig andra grunder. Jag tror att Sture Ericson, som den i sak kunnige politiker han är, själv skulle vinna på att föra en debatt som även andligen är lokaliserad hit till kammaren och inte med ur sitt sammanhang lösryckta citat ur egna och andras tidningsartiklar. Apropå Carl Bildts resa förmodar jag att även Sture Ericson reser till Washington den dag han blir inbjuden att medverka i det internationellt mycket erkända Georgetown Center. Sture Ericson förmodar att våra reservationer är ”den sista dimridån” och att vi en annan gång kanske ställer upp. Ja visst, den dagen det svenska resolutionsförslaget ser ut som vi vill ha det ställer vi upp. Ett steg har nu tagits på vägen som ett resultat av de svensk-norska förhandlingarna. Beträffande verifikationsfrågan är resolutionen förbättrad. En av knutpunkterna har varit om man skall deklarera sin frysståndpunkt eller om man skall komma överens om att deklarera agree to proclaim eller bara proclaim. Sture Ericson säger att man självklart måste komma överens om att deklarera. Om detta är så självklart, varför kunde man då inte i det svenska resolutionsförslaget ta in skrivningen agree to proclaim? Det hade gjort det betydligt lättare för oss att ställa upp bakom den övriga majoriteten. Det finns andra dimridåer, som Ivar Virgin kort berörde, vilka inte underlättar arbetet. Utrikesutskottet fick ingen information om de förändringar som höll på att förhandlas fram i det svenska förslaget, trots att man måste ha vetat att utrikesutskottet just behandlade dessa frågor. Först genom information via den norska regeringen har svenska politiker fått information om detta. Den moderate representanten i FN-delegationen i New York hade under samma tid uppenbara svårigheter att få någon information om vad som försiggick. Han fick besked om att han inte fick veta någonting. Under sådana förhållanden är det svårt att komma fram till eniga skrivningar. Men våra reservationer syftar till samma mål. Sture Ericson frågade efter vissa klarlägganden beträffande varför vi anser att vissa villkor måste vara uppfyllda för att en no-first-use-deklaration skall vara trovärdig. Vi tycker inte att den ensidiga deklaration om no-first-use som Sovjetunionen har gjort är trovärdig om man gör den samtidigt som man fortsätter att placera ut nya medeldistansraketer, nya typer av kärnvapenmissiler, i Östtyskland och Tjeckoslovakien. Vi tycker också att det är viktigt att förtroendeskapande åtgärder byggs upp på ett sådant sätt att upptrappning av en konflikt inte sker av misstag och att motståndarens signaler inte misstolkas. Utskottet säger i betänkandet i sin beskrivning av NATO:s flexible response-doktrin att man uppenbarligen på västsidan i dag inte känner sig mogen att befria Sovjetunionen från nödvändigheten att i sina kalkyler räkna med möjligheten av ett kärnvapensvar på en konventionell attack. Men självklart kommer så småningom världen att förändras, och även moderat politik förändras i takt med att verkligheten gör det. Därför sker också förändringar i de skrivningar och uttalanden, som moderata politiker gör i olika sammanhang. Till slut vill jag säga: Man för en typ av politisk debatt på politiska möten, i folkparker och i tidningar, men man för förhoppningsvis en annan typ av debatt i Sveriges riksdags kammare. Den strävan de moderata ledamöterna gett uttryck för i sina reservationer syftar till samma mål som majoriteten, men man har en mer realistisk syn på vägen dit.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

Herr talman! Jag tror att vi då kan konstatera att Carl Bildt är i New York och Washington på en privatresa, inte på riksdagens uppdrag. Här i riksdagen är hans främsta uppgift att svara för sitt parti i just det ämne vi nu debatterar, men det var alltså viktigare att åka till Washington. Jag har inte anfört några lösryckta citat. Jag har citerat från en riksdagsdebatt, och jag har citerat artiklar som Carl Bildt har skrivit. Men jag konstaterar att Anita Bråkenhielm, precis som Ivar Virgin, inte tar avstånd från innehållet i vad Carl Bildt och det moderata studentförbundet har sagt och som går ut på att vi, när vi bedriver svensk nedrustningspolitik, går Sovjets ärenden. Det vore väldigt bra om ni tog avstånd från detta. Men låt mig anföra ett citat till.

För honom är det sannolikt viktigare att få höga röstsiffror i FN än att få med de svenska moderaterna. Men hur de svenska moderaterna, utan att slå knut på sin egen logik, kan komma fram till att ”agree to proclaim” är något helt annat än ”to proclaim” återstår att reda ut. I fråga om informationen till moderaterna har en ledamot av den svenska FN-delegationen under de senaste dagarna givit mig besked om att Hans Nyhage har fått all den information som fanns att lämna i dessa frågor. Om han sedan inte förmått att förmedla informationen till sina partivänner i Stockholm, så skall inte vi socialdemokrater lastas för det. Då det gäller Sovjets no-first-use-löften och hur trovärdiga dessa är, krävs det naturligtvis dubbelsidighet. Bägge sidor måste ställa upp för att en icke-förstaanvändning skall bli realistisk politik. När inte den ena parten ställer upp, måste den andra göra sina förberedelser. Detta är dock ingen ursäkt för den sovjetiska upprustningen, som är helt onödig.

Herr talman! Låt mig bara uttrycka min personliga och partiets oreserverade förtroende för Carl Bildt. Beträffande Moderata studentförbundet, så är det just ett fritt studentförbund och inte anslutet till partiet. Jag vill också säga att för oss svenska moderater är kanske sakfrågan och dess innehåll faktiskt viktigare än instämmande av Garcia Robles. Slutligen: Sture Ericson säger att en no-first-use-överenskommelse måste vara ömsesidig — den måste omfattas av båda sidor, för annars är den inte trovärdig. Det är alldeles riktigt, och just därför måste man ”agree to proclaim”, om man skall komma överens om någonting. Att bara ”proclaim” är aldrig trovärdigt.
Herr talman! Låt mig konstatera att Anita Bråkenhielm har oreserverat förtroende för Carl Bildt, och när det gäller Moderata studenförbundet så säger hon att det är ett fritt studentförbund. Men det hindrar ju inte att man har en uppfattning om vad som sägs från det hållet. När Moderata studentförbundet säger att vi bör ansluta oss till NATO, skall ni inte göra någon kommentar då? Jag har vädjat om ett avståndstagande, men det görs inget sådant. Jag har konstaterat att Carl Bildt talar om reservationslös omfamning av sovjetiska paradtankar, när det gäller centrala element i den svenska nedrustningspolitiken. Jag har bett er ta avstånd från detta. Ni gör det inte i stället förklarar ni att ni har förtroende för Carl Bildt. Det är helt enkelt så, som jag sade i mitt inledningsanförande, att den viktigaste paragrafen i frysförslaget bygger på att USA och Sovjet antingen gemensamt och samtidigt eller genom separata deklarationer skall ställa upp för en frysning. Denna handling att ställa upp för en frysning — kräver ju att man är överens om texten. Jag begriper över huvud taget inte detta resonemang om att man måste förhandla. Det är klart att man måste förhandla. Man måste komma fram till att vara överens om en text. Detta är ingenting annat än moderata dimridåer. Ni står faktiskt i de här frågorna till höger om högerpartierna i de skandinaviska NATO-länderna. Ni går fastare i Reagans ledband än vad höyre gör i Norge och de konservativa i Danmark. De konservativa i Danmark röstar f.ö. för frystexten.
Herr talman! Om fria Moderata studentförbundet säger att vi skall bli medlemmar i NATO, så säger jag att det tycker jag inte. Därmed är den frågan utagerad. När det gäller ”agree to proclaim” var det just den norska regeringens krav att ”agree” skulle komma medi texten. Det gjorde det då inte. Jag kan därför inte inse att det inte skulle vara någonting som det norska höyre stod bakom. Fortfarande tycker jag att det är självklart att man skall förhandla sig fram till en överenskommelse. Om även Sture Ericson tycker att det är självklart, så tycker jag att hans parti också hade kunnat ställa upp på att ta in ”agree to proclaim” i texten. Men tydligen tyckte den mexikanske ambassadören Garcia Robles inte det, och då böjde sig den svenska regeringen för detta. Vi moderater tyckte att det hade varit mera i sak riktigt och trevligare om vi hade kommit överens med den norska regeringen i stället.

Herr talman! Vad vi diskuterar i dag — fred, avspänning, nedrustning — hör naturligtvis till de allra mest avgörande framtidsfrågorna. Vad som händer på det här området bestämmer i stor utsträckning under vilka villkor människor i framtiden kommer att leva på den här planeten — ja, om det över huvud taget kommer att bli möjligt att leva här. Om vi inte lyckas upprätthålla freden globalt sett, så kan allt annat vi gör för att skapa en dräglig tillvaro för människorna på det här jordklotet bli meningslöst. Det är ganska lätt att känna maktlöshet när man diskuterar nedrustningsoch avspänningsfrågorna. Det är ju inte precis i denna riksdag som de stora avgörandena om upprustning eller nedrustning av världens kärnvapenarsenaler ligger. Men samtidigt är det helt klart att vi inte får drabbas av något slags handlingsförlamning inför problemens storleksordning. Det är viktigt att vi även från det lilla Sverige driver en aktiv, konstruktiv och konkret opinionsbildning för att skapa ett tryck på de supermakter och stormakter som har det mesta av avgörandet i sina händer. Gunnel Jonäng gav också tidigare i sitt anförande exempel på viktiga frågor där Sverige måste vara pådrivande. En av dessa frågor berör oss i Sverige på ett mera konkret och påtagligt sätt än de flesta andra, nämligen frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Till skillnad från de flesta | nedrustningsfrågor gäller det här ett område där Sverige är direkt inblandat som part, där Sverige på ett tidigt stadium är en av huvudaktörerna. Ett syfte med en kärnvapenfri zon i Norden skulle naturligtvis vara att minska rustningsnivån och därmed också spänningen i vår del av Europa. Det här gör att frågan om en kärnvapenfri zon i Norden är ett säkerhetspolitiskt intresse av allra största betydelse för Sverige — det är någonting som påverkar vår säkerhetspolitiska situation på ett väldigt konkret och påtagligt sätt. Vi har tyvärr under ganska lång tid fått uppleva att spänningsnivån och rustningsnivån i norra Europa har ökat. Vi upplevde det länge så, att vi låg i ett ganska skyddat hörn av världen, men vi har under senare år fått se hur stormaktsblockens strategiska intressen alltmer har orienterat sig åt vårt håll. Tillskapandet av kärnvapenfri zon i Norden skulle kunna vara ett sätt att bryta den utvecklingen och ånyo skapa en militärpolitiskt låg spänningsnivå i norra Europa. Det skulle naturligtvis vara en stor vinst för Sverige. Men förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden har ett vidare syfte än så. Det skulle också kunna innebära ett konkret bidrag till en mer allmän strävan till en nedrustning och avspänning i världen. Det skulle kunna bli ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa och naturligtvis på sikt en kärnvapenfri värld. När FN samlades till specialsessioner om nedrustning 1978 och 1982 pekade man på just detta med kärnvapenfria zoner i olika delar av världen som värdefulla dellösningar, som skulle kunna bidra till ett mer långsiktigt mål om en allmän kärnvapennedrustning. Upprättandet av en kärnvapenfri zon i Norden skulle innebära att alla nordiska länder åtog sig att förbjuda kärnvapen på sitt territorium — landterritorium, luftterritorium och sjöterritorium — såväl i fredstid som i krigstid. Det skulle också innebära att kärnvapenmakterna förpliktigade sig att respektera detta förbud och att inte använda kärnvapen mot zonstaterna. En kärnvapenfri zon skulle också förutsätta en uttunningszon runt omkring själva det område som omfattas av zonen, alltså runt de nordiska länderna, där kärnvapenmakterna minskade sina kärnvapenarsenaler och tog bort sådana kärnvapen som i första hand var ägnade att användas mot de stater som deltar i zonen. Vidare är det naturligtvis ett mycket viktigt element i den kärnvapenfria zonen — som vi har tryckt på — att den måste innebära att också Östersjön blir kärnvapenfri. Nu är det visserligen så — och det brukar ibland användas som en invändning mot tanken på en kärnvapenfri zon i Norden — att de nordiska länderna redan är kärnvapenfria. Sverige har inga kärnvapen och har förpliktat sig att inte skaffa några. Detsamma gäller Finland. Norge och Danmark har ju som en undantagsregel i sitt NATO-medlemskap att inga kärnvapen får placeras i dessa länder i fredstid. Men vad som är viktigt med en kärnvapenfri zon är ju att den innebär ett långsiktigt åtagande. Den innebär alltså att man inte heller skall få placera kärnvapen på de nordiska ländernas territorium i kristid eller i krigstid. Det skulle alltså innebära en väsentlig skillnad jämfört med vad som gäller f. n. Det innebär naturligtvis också att man i fredstid inte heller skall kunna vidta förberedelser för kärnvapeninstallationer i de nordiska länderna. Men vad som kanske är ännu mer betydelsefullt är de åtgärder och åtaganden som kärnvapenmakterna måste ikläda sig om det skall bli en kärvapenfri zon, dvs. att man minskar sina kärvapenarsenaler i norra Europa izonens närområde, att mant.ex. gör Östersjön kärnvapenfri. Om vi fick till stånd den typen av åtaganden från kärnvapenmakterna skulle det på ett konkret sätt kunna leda till en minskad rustningsnivå och en minskad spänningsnivå i norra Europa. Det är naturligtvis viktigt att slå fast att det skall vara fråga om ömsesidiga åtaganden, där såväl NATO som Warszawapakten vidtar reduktionsåtgärder och åtar sig restriktioner. För NATO är det viktigaste åtagandet att avstå från att placera kärnvapen på danskt och norskt territorium ens i krigseller kristid. För Warszawapakten blir den viktigaste eftergiften kanske att man åtar sig restriktioner när det gäller att använda Östersjön för operationer med kärnvapenbestyckade fartyg. Att få bort operationer med kärnvapenbestyckade fartyg i Östersjön är naturligtvis av centralt intresse för Sverige. Det enda sättet att med säkerhet förhindra att kärnvapenbestyckade ubåtar kränker svenskt territorium är att få bort de kärnvapenbestyckade ubåtarna från Östersjön. Det är mycket lättare att kontrollera att Östersjön är kärnvapenfritt i dess helhet än att kontrollera att våra skärgårdar är kärnvapenfria, om kärnvapenbestyckade ubåtar opererar i Östersjön. Vi skall vara på det klara med att tillskapandet av en kärnvapenfri zon i Norden är en besvärlig procedur. Svårigheterna är väldigt stora. Det krävs omtänkande och generositet från såväl NATO som Warszawapakten. Vi får alltså inte ha några illusioner om att detta skulle vara en lösning, där det finns genvägar. Vi får inte invagga oss i förhoppningar om att en kärnvapenfri zon skulle vara lätt att åstadkomma. Men samtidigt är det viktigt att konstatera ” att det inte heller är alldeles omöjligt. Det bör finnas ett intresse från stormaktsblocken att på detta sätt kunna sänka spänningsoch rustningsnivån i norra delen av Europa. Också den diskussion som nu pågår inom NATO om vilken roll kärnvapnen skall spela för dess framtida planläggning är någonting som skulle kunna underlätta tillkomsten av en sådan här zon. Allt arbete för nedrustning och avspänning är ett svårt arbete, ett arbete där man har höga odds emot sig. Det gäller även detta arbete. Men chansen är ändå tillräckligt stor för att det skall vara väl värt att bedriva ett kraftfullt arbete för att nå detta mål, även om det ter sig avlägset. Huvudansvaret ligger naturligtvis på regeringarna att försöka få till stånd en diskussion, som så småningom kan leda till förhandlingar och till resultat. Men det är även viktigt med en bred folklig förankring och att det finns ett brett folkligt stöd för denna tanke i de nordiska länderna. Där har vi naturligtvis såsom politiska organisationer ett stort ansvar. Också fredsrörelsen och andra folkrörelser har ett stort ansvar. Centern har i en motion föreslagit att det skall knytas en särskild parlamentarisk referensgrupp till detta arbete. Det är ett sätt att visa den speciella betydelse som denna fråga har. Det skulle kunna vara ett sätt att medverka till den breda diskussion om en kärnvapenfri zon som vi behöver i Sverige. Därför var det med stor förvåning som vi konstaterade att vi inte fick stöd i utskottet för detta förslag. Vi var tvungna att reservera oss på den punkten. Jag förstår fortfarande inte varför vi skall behöva reservera oss för någonting som borde ligga i allas intresse. Men så är fallet. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Samma syfte, att bidra till den breda folkliga diskussionen, har den konferens om en kärnvapenfri zon i Norden som kommer att hållas i Köpenhamn denna veckända. I denna konferens kommer att delta företrädare för många av de stora folkrörelserna i Norden, för politiska partier, för fredsorganisationer, för kyrkor, för fackliga organisationer osv. Vi som har arbetat med att arrangera denna konferens hoppas att den skall kunna bidra till en bred och fördjupad diskussion — och inte minst till en gemensam nordisk diskussion — om denna fråga och på det sättet kanske i någon mån kunna föra frågan framåt. Det är viktigt att vi arbetar med denna fråga, för en kärnvapenfri zon i Norden är kanske det mest konkreta bidrag som de nordiska länderna kan ge till det betydelsefulla och nödvändiga arbetet för en värld i fred.

Herr talman! Som det har framhållits flera gånger i dagens debatt är enigheten numera stor i vårt land beträffande vår syn på nedrustningsfrågorna. Mot den bakgrunden får vi se att endast tre reservationer avlämnats i anslutning till detta betänkande. För egen del skall jag uppehålla mig vid centerpartireservationen nr 3, som har undertecknats av Sture Korpås och Pär Granstedt. Reservanterna, som hänvisar till motion 613, föreslår att en parlamentariskt sammansatt referensgrupp skall tillsättas för att behandla frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Vi har nyss lyssnat på Pär Granstedt som nyligen uppehållit sig här i talarstolen. Motivet för centerreservationen anges vara att öka informationen och aktivt bidra till att föra denna fråga framåt. I sin iver att visa den s.k. centerrörelsens aktivitet på detta område gör motionärerna en glidning i sin skildring av det historiska skeendet. Det görs nämligen gällande att det är centerpartierna i Norden som från början drivit den här frågan. Finlands förre president Urho Kekkonen nämns som den egentlige upphovsmannen. Dessutom hänvisas till att de centerpartistiska ledarna i Norden uttalade sig för denna tanke 1980. Nu är emellertid bakgrunden betydligt mer mångfasetterad. UD har som bekant nyligen utgivit skriften En kärnvapenfri zon i Norden, som är en utomordentligt väldokumenterad informationskälla. Kammarens ledamöter har f.ö. fått den i sina fack för någon vecka sedan. Av denna skrift framgår att det var den socialdemokratiske utrikesminis tern Östen Undén som redan för 23 år sedan i FN:s generalförsamling lanserade tanken på kärnvapenfria zoner. Generalförsamlingen anslöt sig till förslaget. Det var alltså redan 1961. Vi har emellertid under senare tid kunnat glädjas åt att Sveriges riksdag står enig bakom beslutet att verka för en kärnvapenfri zon i Norden. En överväldigande opinion inom det svenska folket sluter upp bakom denna politik. Så långt föreligger numera inga större problem. Betydligt mer komplicerat är ur vår synpunkt läget inom vissa av våra grannländer. Därför är det av största betydelse att först kunna uppnå enighet i de nordiska länderna om det svenska förslaget. Detta skulle vara av mycket större värde än att bilda en svensk referensgrupp, som reservanterna föreslår. På detta område har inte minst de centerpartistiska reservanterna en viktig uppgift. De borde kunna verka bland övriga borgerliga partier i Norden för att vinna förståelse för den politik som vi är överens om i Sveriges riksdag. Det är på detta område vi först måste uppnå resultat, innan frågan är färdig för regelrätta förhandlingar och beslut. När vi kommer fram till avgöranden finns redan parlamentariskt sammansatta organ som har till uppgift att hantera frågor av detta slag. I betänkandet nämner vi utrikesnämnden, utrikesutskottet och nedrustningsdelegationen. Med denna motivering föreslår utskottets majoritet att motion 613 avslås. Herr talman! Utöver dessa synpunkter vill jag säga några ord om den moderata motionen 1172 och folkpartimotionen 2205 beträffande efterlevnaden av Helsingforsdokumentet i vad gäller de mänskliga rättigheterna. Visserligen har inte dessa motionsyrkanden förts fram till reservation, och det kanhända beror på den stora uppmärksamhet som utskottet ägnat dessa mycket väsentliga frågor, men trots det vill jag framföra några kompletterande synpunkter i anslutning till utskottets skrivning. I Ottawa kommer under våren 1985 att hållas en uppföljningskonferens beträffande de mänskliga rättigheterna. I Bern planeras 1986 dessutom en konferens om mänskliga kontakter. Det råder fullständig enighet i utskottet om meningslösheten i att samlas kring förpliktande texter beträffande mänskliga rättigheter, om detta inte resulterar i att resp. länder lever upp till de antagna målsättningarna. I den svenska riksdagen har tidigare riktats skarp kritik bl.a. mot Sovjetunionens och östeuropeiska staters behandling av grupper och individer som försöker hävda slutaktens bestämmelser i sina hemländer. Nu vet vi att det svenska utrikesdepartementet tillsatt en arbetsgrupp för att bereda frågorna inför Ottawakonferensen. Dessutom kommer en referensgrupp att tillsättas inom kort inom departementet som också skall ägna sig åt dessa frågor. Detta markerar hur stor betydelse den svenska regeringen tillmäter den kommande Ottawakonferensen. Dessa förberedelser ger anledning till åtskilliga reflexioner. Självfallet är det av stort intresse hur slutakten tillämpats i berörda länder. Det förefaller naturligt att de olika länderna tvingas lämna nationella rapporter. Det borde också vara en självklarhet att frågeställningarna blir så konkreta och uppfordrande som möjligt. Svaren bör klart och tydligt visa hur de olika länderna — som skrivit under traktatet — lever upp till dess målsättning. Även uteblivna svar är att uppfatta som ett svar. Utskottet hälsar därför Ottawakonferensen med största intresse, och för vår del förefaller det naturligt att denna konferens kommer att följas av fler sammankomster av liknande slag. Med denna grundinställning har utskottet blivit enigt om sin skrivning på detta område. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! När jag lyssnade på Sture Palms anförande fick jag först nästan ett intryck av att anledningen till att utskottet avstyrkt våra motionsyrkanden var att vi inte hade visat tillräcklig respekt för socialdemokratiska insatser när det gäller arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. Riktigt så illa var det väl inte, men det är inte så konstigt att vi inte ägnar så stort utrymme åt vad socialdemokraterna har gjort på det här området. Den saken brukar de klara mycket bra själva. Undénplanen om en s.k. kärnvapenfri klubb gällde ett generellt samarbete mellan alla kärnvapenfria stater. Att den förste som förde fram ett konkret förslag om en kärnvapenfri zon i Norden var Urho Kekkonen tror jag nog vi får enas om. Undénplanen innehöll inte något specifikt förslag om en kärnvapenfri zon just i Norden. Jag tror alltså att vår historieskrivning är korrekt, även om vi inte visat den vördnad för socialdemokratiska insatser som Sture Palm gärna hade sett. Sture Palm säger att först skall vi ha enighet i Norden, sedan kan man tänka sig en sådan fördjupning av den svenska debatten som vi är ute efter. Det tycker jag är en något konstig tågordning. Vi måste naturligtvis ha enighet i Norden, men strävan att nå denna enighet får ju inte vara ett hinder för att försöka föra en så bred debatt som möjligt i Sverige och försöka engagera så många som möjligt i den debatten. Just för att stimulera en sådan bred debatt ville vi ha en parlamentarisk referensgrupp, så att alla politiska partier involverades i diskussionen och informerades om vad kontakterna med andra nordiska länder ger. Detta bl.a. för att vi skulle kunna göra det som Sture Palm bad oss om, nämligen att vid behov påverka närstående partier i andra nordiska länder. Det finns redan organ för detta, säger Sture Palm, utrikesnämnden och utrikesutskottet. Ja, visst finns det det, men Sture Palm vet ännu bättre än jag hur stor ärendebelastning utrikesutskottet har och hur mycket tid utrikesutskottet kan ägna åt frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag misstänker att detsamma gäller för utrikesnämnden, dvs. att man där också har en stor ärendebörda. Vi vill ha ett parlamentariskt organ som kunde koncentrera sig på denna oerhört viktiga fråga, följa den ingående och även ägna sig åt att stimulera en debatt kring den ute i vårt land. Vi tycker alltså att frågan om en kärnvapenfri zon i Norden är så pass viktig att den kunde vara värd en sådan här parlamentarisk referensgrupp.
Herr talman! Om jag inte minns fel var Pär Granstedt något slags sakkunnig i utrikesdepartementet under den borgerliga regeringsperioden. Därför ligger det nära till hands att rekommendera honom och andra att även i fortsättningen läsa UD:s innehållsrika broschyrer. Den senaste är så färsk att den kom för endast någon vecka sedan, och den behandlar just den historia som ni gjort så sned, så snäv och så snål genom att inte nämna ursprunget till tankarna om den kärnvapenfria zonen. Men jag tycker nästan att det är något generande att behöva uppmana Pär Granstedt att läsa UD:s egna skrifter; det var dem jag hänvisade till. Att man skulle bilda referensgrupper för att skapa opinion i frågor där vi är överens förefaller ytterst förbryllande. Det är bara centerpartiet och vpk som vill ha dessa referensgrupper. Vi är ju överens om att vilja ha en kärnvapenfri zon i Norden. Och vi är överens om vägen att nå det målet — det tycker jag vi kan räkna in på plussidan. Problemet är, som jag sade i mitt inledningsanförande, att få andra länders partier att ansluta sig till dessa tankar och delta i förhandlingar som kan leda fram till ett beslut. Det hjälper inte om vpk och centerpartiet skulle kunna driva fram referensgrupper — vi kommer inte därmed ett dugg närmare resultatet. Det vore bortkastad tid och slöseri med arbetskraft, när vi som sagt redan har parlamentariskt sammansatta organ som sysslar med detta. Med den erfarenhet från dessa organ som en del av oss har vet vi att man där kommer att följa dessa frågor i detalj. Det är den vägen som utskottsmajoriteten anser vara den bästa.
Herr talman och herr Sture Palm! Också jag läser UD:s skrifter med stort intresse, men jag tror inte att Sture Palm skall pådyvla UD att UD gjort gällande att Östen Undén skulle ha fört fram förslaget om en nordisk kärnvapenfri zon. Han framlade en plan som gällde samarbete mellan alla kärnvapenfria stater, men det konkreta förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden var det Urho Kekkonen som förde fram först. Det tycker jag vi kan vara ense om, för det är uppenbart. Sådana enkla fakta är inte någonting att strida om. Det viktiga är inte vem av dessa åldriga herrar som tog upp den här frågan första gången, utan det viktiga är naturligtvis: Hur fördjupar vi den här debatten? Det är alldeles riktigt som Sture Palm säger att det råder en stor enighet i denna fråga, men vad som är viktigt är inte bara opinionens inställning utan också denna opinions styrka, medvetenheten hos stora grupper av svenska folket om betydelsen av den här frågan. Det är detta som gör att en fördjupad diskussion kunde vara värdefull. Om Sture Palm och jag går ut på gatan och frågar folk vad de tycker om en kärnvapenfri zon, är jag alldeles övertygad om att vi skulle möta väldigt många som sade: Vad då? De har aldrig hört talas om en kärnvapenfri zon, eller om de har gjort det, så vet de inte vad den är för någonting. Detta är en del av verkligheten. Därför behövs utan tvivel en fördjupad och breddad diskussion också i Sverige, även om Sture Palm och jag och de flesta i denna kammare är överens i den här frågan.
Herr talman! Bara ett par ord. Det vore att underkänna folkrörelserna och fredsrörelsen att välja den väg som Pär Granstedt föreslår. Det är bättre att dessa rörelser får möjlighet att agera och driva opinionen på det sätt som de traditionellt gör än som Pär Granstedt och Oswald Söderqvist har föreslagit, nämligen att riksdagen skulle blanda in en referensgrupp i detta sammanhang.

Herr talman! Låt mig alldeles nyligen hemkommen från Förenta nationerna få göra några inlägg i denna viktiga debatt om nedrustning och kanske klara upp en del missförstånd som jag efter att ha lyssnat på den tidigare diskussionen tycker mig ha märkt föreligger. Det internationella läget är mycket allvarligt. Vi har aldrig tidigare befunnit oss i en situation där det inte försiggår några samtal mellan supermakterna på kärnvapenområdet. Kapprustningen rasar vidare. Nu finns det också planer på att militarisera yttre rymden. Detta läge får naturligtvis inte leda till en sådan passivitet som man kan läsa ut av den moderata motionen 1172, där man kräver en s.k. koncentration på nedrustningsansträngningarna och som man — det påpekade fru Bråkenhielm —-i det särskilda yttrandet påstår att man fått gehör för, en tolkning som jag vill påpeka är helt felaktig. Vår första försvarslinje ligger, som Sture Ericson alldeles riktigt har sagt, i vår utrikespolitik och dess aktiva nedrustningspolitik. I ett kärvt internationellt läge har, tvärtemot vad moderaterna anser, inte minst icke-kärnvapennationerna ett alldeles särskilt ansvar att söka bidra till lösningar. Alla nationer drabbas faktiskt av konflikter där kärnvapen kan komma med. Sveriges aktivitet i nedrustningssammanhang grundar sig på ett starkt engagemang i fredsoch nedrustningsfrågor, men också på den vetenskapliga kapacitet vi har att ställa till förfogande. Våra prioriterade insatser rör sig med naturlighet om sådant som kan göras för att förhindra ett kärnvapenkrig och dess förödande konsekvenser. En snabb uppräkning av våra aktiviteter visar detta: Ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov, frysning av alla kärnvapen, ett moratorium vad avser utplacering av kärnvapen i Europa och en förhandling för att förhindra en militarisering av yttre rymden. Det fullständiga avtalsutkastet, som Sverige presenterade 1983 vid nedrustningskonferensen i Genéve, visade på tre olika sätt hur man kan kontrollera och verifiera detta, och vi har också fört fram frågan i Förenta nationerna. IFN har vi fört fram frågan om en frysning av alla kärnvapen. Vi har fått ett starkt och alltmer ökat stöd av FN:s medlemsländer. Jag kan meddela Sveriges riksdag i dag att första utskottet i FN i går röstade om den svensk-mexikanska frysresolutionen. Vi kunde notera att ytterligare tio länder följde resolutionen, bland dem sådana tunga stater som Australien — som alltså ändrat sin röstning till ett ja. Danmark följde också med, liksom förra året. Det finns således ett starkt ökat stöd för frysresolutionen. Det finns anledning, tycker jag, efter att ha lyssnat på Ivar Virgin och Anita Bråkenhielm, att bemöta den något kluvna inställning till frysresolutionen som moderaterna har haft och det underliga resonemang som moderaterna för om att Sverige skulle ha varit villigt att förändra frysresolutionens karaktär. De måste, om jag förstår det rätt, stödja sig på tidningsuppgifter i livoch husorganet, men skvaller är faktiskt ingenting att bygga ett politiskt agerande på. Varken Sverige eller Mexiko har varit villigt att ändra frysresolutionen i den riktning som Ivar Virgin här talar om till att avse en, ”förhandlad frys”, något som NATO-länderna — dock nu allt färre av dem — kräver. Det förhållandet att Sverige i samtal med sina nordiska grannar lyssnar på deras önskemål är bara naturligt — för resten tackade Norges representant i FN för det i går — men att därav dra slutsaten att vi skulle vara beredda att helt förändra frysresolutionens karaktär kan inte vara något annat än ett önsketänkande. Skillnaden är betydande. Sverige-Mexikos frysresolution kräver, på basis av den existerande balansen i kärnvapenarsenalerna, att Sovjet och USA omgående skall deklarera en frysning vad gäller utveckling, testning och produktion av kärnvapen och kärnvapenbärare. I resolutionen visar vi hur kontrollen och verifikationen kan ske med hänvisning till bl.a. SALT I och SALT II-avtalen och till de kontrollmekanismer som Sovjet, USA och England har kommit överens om i de trilaterala förhandlingarna om provstopp. Men för dem som inte önskar ett stopp för utveckling, prov och produktion av kärnvapen är det bekvämt att säga att en frysning skall förhandlas fram. En ”förhandlad frys” är inte en verklig frysning, utan det blir troligen en synnerligen långvarig förhandling, som tillåter fortsatt utveckling, provning och produktion av kärnvapen. När världen med nuvarande kärnvapenarsenaler kan förgöras 50 gånger om — hur det nu skall gå till — och redan nu förfogar över en och en kvarts miljon Hiroshimabomber, i sprängkraft räknat, är det inte fler kärnvapen vi behöver utan färre! Och för att åstadkomma en nedrustning vad avser kärnvapen måste man först stoppa dem, dvs. frysa ländernas kärnvapenarsenaler — vilket sker bäst genom ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov och genom att frysa utveckling och produktion av alla kärnvapen och kärnvapenbärare. Herr talman! Det finns ingen nödsituation där kärnvapen måste tillgripas. Såväl USA som Sovjet har i FN deklarerat att ett kärnvapenkrig icke kan vinnas och därför inte skall föras. Vad det gäller är att få dem att i handling leva upp till detta. Vårt nedrustningsarbete i såväl FN som i nedrustningskonferensen i Gen&ve syftar just till detta. Slutligen, herr talman: Realism är ett farligt och subjektivt ord, såsom fru " Bråkenhielm har använt det. Är det realism att passivt avvakta en vansinnig kärnvapenkapprustning eller är det realism att försöka stoppa den?

Herr talman! Maj Britt Theorin säger att det aldrig har funnits någon vilja från svensk sida att förändra resolutionens innehåll och att vi moderater troligen stöder våra uppgifter om att diskussioner om detta har förekommit på skvaller. Vi stöder oss på uppgifter från den norska regeringen direkt till representanter för den svenska försvarskommittén. Vi fick nu veta att det aldrig har funnits någon vilja från svensk sida att förändra innehållet i resolutionen, och Maj Britt Theorin säger att det är något helt annat att förhandla fram en frysning än att driva igenom en resolution och att en förhandling kommer att vara oerhört svår och ta oerhört lång tid. Ja visst, det är oerhört svårt och det kommer antagligen att ta lång tid — men det finns ingen anledning att därför låta bli att försöka. Maj Britt Theorins partikamrat Sture Ericson har en annan uppfattning. Han tycker att det är precis samma sak att ”agree to proclaim” som att endast ”proclaim”. Sture Palm underströk, som övriga talare i debatten har gjort, den stora enigheten i utskottet bakom viljeinriktningen i dessa frågor. Men enigheten är tydligen inte så stor mellan de socialdemokratiska representanterna, i varje fall inte större än den som man kan läsa in i hela utskottsbetänkandet, inkl. våra reservationer — om man har god vilja, vilket jag tycker man skall ha i dessa frågor. Realism kan vara ett fult ord eller i varje fall obehagligt. Men världen är tämligen obehaglig, och det kan hända att man tacklar den bättre med ett mått av realism. Vi vill inte passivt se på och inte göra någonting. Vi vill i allra högsta grad göra någonting, men vi vill göra det på ett realistiskt sätt. Vi tror att processen avseende förhandling om frysning är mycket svår och långvarig. Ett fullständigt provstopp skulle kanske t.o.m. ligga närmare realiteten, bl.a. därför att man har ett mångårigt mycket grundläggande och mycket grundligt arbete att stödja sig på — vilket man inte har när det gäller frysningsfrågan. Man bör kanske förhandla om saker och ting i rätt ordning för att komma någonstans, och givetvis måste man förhandla på alla fronter. Ensidiga proklamationer och deklarationer är svårare att tro på än sådana som har stöd från många håll, och jag har tidigare pekat på att den ensidiga sovjetiska deklarationen om ”no first use” inte är särskilt trovärdig, eftersom den inte motsvaras av någon förhandlingsöverenskommelse och eftersom, trots denna deklaration, utplacering av nya missiler hela tiden har fortgått. Om man har bestämt sig för och också deklararerat att man inte skall använda de här vapnen, varför placerar man då ut nya? Det kan, åtminstone teoretiskt, vara så — jag riktar dock ingen beskyllning mot någon härom -— att viljan att göra högtidliga politiska deklarationer står i omvänd proportion till viljan att verkligen stå för innehållet i dem.

Herr talman! Nej, det råder inte delade meningar inom socialdemokratin, men uppenbarligen inom moderata samlingspartiet. Fru Bråkenhielm talar om att man skall komma överens om att deklarera en ”frys”. Ivar Virgin talar om att moderaterna vill ha en ”förhandlad frys”, men det är faktiskt två helt olika saker. Vi är övertygade om att moderaterna vill ha en ”förhandlad frys”. Det är nog i grunden också vad högerregeringen i Norge vill ha — men kanske inte det norska parlamentet. Det får vi se. Sverige lyssnar naturligtvis med intresse på sina norska kolleger. Vi har ett utomordentligt fint samarbete i alla nedrustningssammanhang. Sverige har tillsammans med Mexico en resolution i FN, som endast ett tiotal NATO-länder med USA i spetsen går emot, men som alla övriga länder antingen stöder eller avstår från att rösta om. Vi har naturligtvis ingen som helst anledning att förändra grunddragen i den resolutionen. Skillnaden är den, fru Bråkenhielm, att vi ännu icke fått parterna att börja förhandla om ett provstopp, som vi med ihärdighet har förespråkat i mer än 20 år vid nedrustningskonferensen i Gené&ve och lagt fram vetenskapliga verifikationsmetoder för, senast 1983.

Det är enbart det folkliga trycket — från länder som icke har kärnvapen och från andra länder och folk i världen — som kan få stormakterna att lyssna. Om vi i stället skulle säga som moderaterna: Låt oss förhandla om hur vi skall kunna komma överens om att stanna där vi nu är! har vi sannolikt ett lika långt förberedelseoch förhandlingsarbete framför oss som vi har bakom oss när det gäller provstoppet, som f. ö. också ingår som en del i frysförslaget. Där har vi ännu inte sett något avtal slutet. Stormakterna kan utan några svårigheter, utan att rubba någon balans, deklarera att de nu är nöjda, därför att de har en överkapacitet när det gäller kärnvapen — om den politiska viljan finns där eller pressas fram. Det är det som Sveriges och Mexicos resolution är ägnad att åstadkomma och som vi har ett ökande stöd för i FN. Vi hoppas att Norge skall komma att rösta för den resolutionen när den kommer till generalförsamlingen.
Herr talman! Det vore naturligtvis en nåd att stilla bedja om, att stormakterna skulle böja sig för en folklig opinion och gå till förhandlingsbordet i frysfrågan. De har haft ett mycket stort antal år på sig att gå till förhandlingsbordet i provstoppsfrågan, men som utskottet konstaterat — och det sade också Maj Britt Theorin — saknas den politiska viljan. Det gör den därför att de inte har förtroende för varandra; misstänksamheten är stor. I mitt anförande talade jag ganska länge om de vägar som finns att öka öppenheten och bygga upp ett förtroende som så småningom kan få parterna till förhandlingsbordet. Men så länge misstänksamheten är så stor som den är tror vi att det är realistiskt att förmoda att olika avtal måste ingås och kringgärdas med t.ex. olika typer av kontrollmekanismer. Det är endast en viss realism i de här avseendena som vi givit uttryck för i våra reservationer, som — jag upprepar det — strävar mot exakt samma mål som kommit till uttryck i utskottets betänkande i övrigt.
Herr talman! Fru Bråkenhielm har alldeles rätt: Det finns en djup misstänksamhet mellan supermakterna, och det är vår uppgift att söka minska den. Det gör vi genom att lägga fram kloka och koncisa förslag om hur det här arbetet skall gå till — icke obalanserade utan balanserade, kontrollerbara, verifierbara. Det är nämligen det som svenskt nedrustningsarbete går ut på. Jag vill bara notera att det finns en mycket bred enighet i Sveriges riksdag för förslaget om en frysning av kärnvapenarsenalerna på nuvarande nivå. Jag noterar också med glädje både centerns och folkpartiets aktiva agerande i de här frågorna. Det är att beklaga att moderaterna ännu inte har lämnat sin alldeles ohållbara ståndpunkt. Fru Bråkenhielm sade att realism är ett obehagligt ord. Ånej! Realism är inget obehagligt ord. Det är obehagligt bara när somliga vill lägga beslag på ordet, som i sig är subjektivt, och utnämna sina egna ståndpunkter till de helt realistiska. Det finns en benägenhet att säga att kapprustning eller militarism i olika former är realism. Jag vill nog hävda att det realistiska i kärnvapenålderns tidevarv är att försöka undanröja hoten om en total katastrof som kommer att drabba oss alla, oavsett om vi har kärnvapen eller inte. Ett realistiskt sätt att arbeta för kärnvapennedrustning är att ge stormakterna tillräckligt starka argument för att stoppa sin vanvettiga kapprustning. Det är vad Sverige försöker göra i de olika internationella sammanhangen.

Herr talman! Jag ber kammaren om tillgift för att jag återigen begär ordet — jag måste faktiskt få ge uttryck för min reaktion på Sture Palms anförande. Här har vi ett betänkande från utrikesutskottet som är i stort sett enigt, men Sture Palm går upp i talarstolen och talar oerhört småskuret om historiken när det gäller den kärnvapenfria zonen. Socialdemokraterna tål tydligen inte att någon person med annan partitillhörighet eller något annat parti tar några initiativ när det gäller fredsoch nedrustningsfrågorna. Socialdemokraterna skall vara bäste man på plan i de här sammanhangen. Visserligen är det opportunt att tala om breda enigheter, att tala brett om uppslutning kring nedrustningsfrågorna och folkrörelsernas engagemang, men det skall komma till stånd på socialdemokraternas villkor! Det är en oerhörd svaghet, tycker jag, att inte kunna erkänna att något annat parti eller någon person utanför det egna partiet tar initiativ. Historiken är faktiskt följande. Det började — som Pär Granstedt sade — med Kekkonenplanen. Därefter hände det faktiskt inte någonting under en lång följd av år; 1975 berörde nuvarande försvarsministern frågan om kärnvapenfri zon i ett tal. Men jag skall tala om för Sture Palm att den allra första gång som frågan över huvud taget togs upp i Sveriges riksdag var genom den interpellation jag väckte hösten 1980 — också Eva Hjelmström ställde då en interpellation om frågan om kärnvapenfri zon i Norden. Det var första gången frågan över huvud taget diskuterades i riksdagen. Jag tog det initiativet på grund av att jag deltog i den nordiska centerpartiledarkonferensen i Oslo i början av december det året. Där fick jaginspirationen till den interpellation jag då väckte. I den interpellationsdebatten kom för första gången en socialdemokrat med, och det var Mats Hellström. — Detta är alltså förhållandet. Vi kan läsa, sade Sture Palm, i UD:s skrift om en kärnvapenfri zon i Norden. Ja, det kan vi göra! Jag måste säga att jag tycker att det är snudd på skandal att UD inte kan lämna en objektiv redovisning av vad som har skett och göra en objektiv historik. Vad man där tar upp är socialdemokraternas agerande i frågan och utrikesutskottets behandling av den, men man säger ingenting om andra partiers initiativ. Dem förbigår man med tystnad. Jag tycker att det är en stor svaghet och snudd på skandal att inte ens UD skall kunna ta fram ett objektivt informationsmaterial. Ett politiskt parti bör kunna erkänna initiativ även från andra partier. Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna i dag med engagemang gått in för tanken på en kärnvapenfri zon i Norden.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 5 behandlas frågan om boendeoch nyttoparkering på gatumark. Jag kommer här att yrka bifall till de två reservationer som är fogade till betänkandet. Men låt mig först få säga att vi ansluter oss till huvuddragen i propositionen. Vår avvikelse gäller egentligen en punkt, som kan synas liten, men som vi ändå anser vara principiellt viktig. Av den föreslagna nya lydelsen av 2 § i lagen om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser på allmän plats framgår det att syftet är att näringsidkare och boende inom ett visst område skall få förbättrade parkeringsmöjligheter. Detta är bra. Samtidigt upphävs den paragraf som tidigare avsett försöksverksamhet och enligt vilken regeringen kunnat avgöra vilka kommuner som fått bedriva sådan. Denna förändring av lagen är också positiv. Utvärderingen har visat på sådana resultat att andra kommuner också bör ges möjlighet att använda sig av boendeoch nyttoparkering. I trafiknämndslagens 1§ — vars första stycke inte föreslås få någon ändrad lydelse — föreskrivs att frågorna om boendeoch nyttoparkering inom kommunen skall handhas av en trafiknämnd. I 4§ ges möjlighet att överklaga trafiknämndens beslut, först hos länsstyrelsen och därefter hos regeringen. Detta är inget nytt. Tvärtom är det en gammal princip att man alltid skall kunna överklaga beslutet i ett ärende. Inte heller är det någon nyhet att vägverket, trafiksäkerhetsverket eller polismyndigheterna får överklaga trafiknämndens eller länsstyrelsens beslut. Jag nämnde tidigare att vi anser det vara en självklarhet att man skall ha rätt att överklaga beslutet i ett ärende. Lika självklart borde det rimligtvis vara att regeringen inte skall kunna inskränka denna rätt. Det är den sista meningen i 4 § — och egentligen ingenting annat — som vi från borgerligt håll inte är beredda att acceptera. Vi vill inte vara med om att ge regeringen bemyndigande att kunna inskränka rätten att överklaga beslutet i ett ärende. Varför över huvud taget göra en sådan inskränkning? Det föredragande statsrådets motivering framgår av hans synpunkter beträffande vägtrafikkungörelsen. Han menar där att kommunerna själva känner till de lokala förhållandena bäst, och därför är det inte lämpligt att statliga myndigheter skall kunna överpröva. Detta är, som vi ser det, ett felslut. Även kommunala beslut kan faktiskt vara fel, eller av någon enskild anses vara fel. De måste därför kunna överklagas. Jag ber, fru talman, mot bakgrund av detta att få yrka bifall till de båda reservationer som är fogade till betänkandet.